Herr talman! De förändringar av familjepolitiken som vi i dag kommer att besluta kan betygsättas på olika sätt. Regeringen har karakteriserat sina förslag som en omfattande familjepolitisk reform. — Statsministern lär t.o.m. anse att det är en genial reform. Oppositionspartierna betraktar dagens beslut som en delreform. Mittenpartierna framhåller i en reservation att det är otillfredsställande att ingen samlad familjepoltisk reform kan beslutas av årets riksdag. — Jag tror att majoriteten av barnfamiljerna nästa år, då besluten träder i kraft. kommer att konstatera att oppositionspartiernas betygsättning är den mest riktiga. Det är ganska belysande att familjepolitiken nu diskuteras som en del av bostadspolitiken. Detta säger åtskilligt om reformens innehåll. Det är inte fråga om en familjepolitisk reform; det är fråga om viss ändring av det bostadssociala stödet, om ändrade former för bostadsrabatterna. Ty vad är det som nu kommer att beslutas? Låt mig först erinra om att regeringen utlovade en omfattande familjepolitisk reform till 1968! I programskriften »Resultat och Reformer» år 1964 krävde socialdemokraterna: 1. Det grundläggande stödet bör utgå i form av ett allmänt barnbidrag, lika för alla. Vad innebär nu regeringens förslag? De allmänna barnbidragen — det viktigaste inslaget i familjepolitiken — bibehålls oförändrade, likaså familjebeskattningen. De nuvarande familjebostadsbidragen avskaffas och i stället införes ett nytt bostadstillägg för barnfamiljer. Detta är ingen familjepolitisk reform; det är på sin höjd en delreform och en mycket begränsad delreform. Det kan knappast vara detta som de socialdemokratiska programskrivarna tänkte sig 1964. I varje fall har regeringens intentioner från 1964 i den politiska debatten framställts som helt annorlunda än vad som nu presenteras. Folkpartiet och centerpartiet har i åtskilliga sammahang redovisat huvudlinjerna i ett samlat familjepolitiskt program. Där bör ingå barnbidrag, vårdbidrag, indexreglering och familjeskattereform, höjda allmänna och lika barnbidrag, en noggrann prövning av frågan om vårdnadsbidrag, en indexreglering av de familjepolitiska förmånerna och en ändring av den nuvarande föråldrade familjebeskattningen. Den aktuella reformen berör ingen av dessa punkter. Den omfattar endast en i och för sig mycket välmotiverad omläggning av bostadsrabatteringen, men tyvärr är den delreformen så utformad, att den ingalunda underlättar en framtida samlad reform. De allmänna barnbidragen utgör det viktigaste inslaget i familjepolitiken. Deras nuvarande nivå fastställdes 1965. Sedan dess har — bl.a. till följd av regeringens ekonomiska politik — penningvärdet avsevärt försämrats. De allmänna barnbidragens reella värde har successivt minskat. Barnfamiljernas nivå, relativt sett, har sjunkit. Enbart för att behålla bidragens reella värde behövs en höjning med cirka 100 kronor per barn och år. Detta har regeringen inte velat göra. Jag tycker att regeringen i klarhetens intresse, då den nu för allmänheten reodvisar sin reform, bör tala om att många familjer har fått ett klart försämrat stöd från samhällets sida under senare år och att regringen anser att denna utveckling bör fortsätta. Folkpartiet och centerpartiet vill inte medverka till en sådan försämring för barnfamiljerna. Vi har därför föreslagit en höjning av de allmänna barnbidragen med 100 kronor per barn och år och menar att denna höjning bör ske redan 1 juli i år. Den reform som nu är aktuell innebär som nämnts att familjebostadsbidragen ersätts av en ny bidragsform, ett bostadstillägg. Jag vill i denna fråga först anföra några principiella synpunkter och sedan kort beröra ett par tekniska problem. Det gäller först själva inriktningen av familjestödet. Vi är alla ense om att samhällets stöd bör ha sin tyngdpunkt hos familjer med låga inkomster och flera barn samt hos ensamstående barnförsörjare. De aktuella förslagen har den inriktningen. De är bra. Det är emellertid som jag sagt inte bra att grundstommen i familjestödet, de allmänna barnbidragen, förblir oförändrad, d.v.s. i realiteten försämras. Vi menar också att de sämst ställda barnfamiljerna bort få större stöd, och vi har föreslagit ett ytterligare tillägg om 100 kronor per år och familj till låginkomsttagare. Detta kan väl fogas in i systemet utan att konstruktionen i Öövrigt ändras. Även om jag medger att 100 kronor inte är ett så stort belopp kan det — i synnerhet då det kompletteras med av oss föreslagen höjning av de allmänna barnbidragen — bli av inte ringa betydelse för de verkliga låginkomsttagarna. Den andra principfråga jag vill beröra är själva konsumtionsbundenheten eller konsumtionsneutraliteten i familjestödet. Det nya bostadstillägget skiljer sig från de nuvarande familjebostadsbidragen bl.a. däri, att de inte är lika bestämt konsumtionsanknutna. Tilläggen omfattar ett grundbelopp som utgår utan särskilda bostadsvillkor och ett tilläggsbelopp som påverkas av rumsantalet. Jag vill här understryka vad folkpartiet och centerpartiet anför i en reservation, nämligen att man bör eftersträva att det särskilda stödet till barnfamiljer med lägre inkomst görs mera oberoende av bestämmelser om viss bostadstyp och andra inskänkningar av konsumtionsdirigerande art. Det nya stödet är ett steg i rätt riktning, men på sikt bör man göra en successiv omläggning av familjestödet, så att utformningen görs mera konsumtionsneutral. Låt mig så till sist beröra ett par tekniska problem. I fråga om den nya bidragskonstruktionen anser statsutskottets majoritet att »systemets principiella uppläggning är föredömligt enkel». Jag tycker inte att systemet är vare sig föredömligt eller enkelt och allra minst föredömligt enkelt. Det kommer att bli en invecklad administration, ett betydande merarbete för kommunerna. Dessa problem har inte närmare behandlats vare sig i propositionen eller i utskottets utlåtande. Jag vill hoppas att det så snart som möjligt kan ske en överflyttning av utbetalningarna av bidragen till försäkringskassesystemet; detta har större resurser och är bättre anpassat för denna uppgift än kommunerna. I fråga om utbetalningarna har delade meningar rått inom utskottet, och på denna punkt vill jag förorda propositionens lösning framför det alternativ som ett stort antal av utskottets socialdemokratiska ledamöter presenterat. Deras alternativ innebär att bostadstillägget i viss utsträckning skall utbetalas till fastighetsägarna, medan propositionens förslag innebär att det skall betalas ut till familjen. Dels är propositionens linje att föredra från den mer principiella utgångspunkt som jag har beträffande familjepolitiken, alltså att bidragen bör vara konsumtionsneutrala, dels är den administrativt överlägsen. Det kan inte vara tillfredsställande att ha flera utbetalningssystem vid sidan av varandra. På ytterligare en punkt anser jag att propositionens linje är bättre än det alternativ som ett flertal av utskottets socialdemokrater anvisar och det gäller utrustningsstandarden — närmare bestämt om badeller duschrum måste finnas i lägenheten eller i fastigheten. Vi vill givetvis alla att barnfamiljerna skall ha bra utrustade bostäder, och då är det naturligtvis att föredra att badeller duschrum finns i lägenheten. Vi måste emellertid också beakta läget på bostadsmarknaden sådant det är i dag, både i fråga om befintliga hus och nyproduktion. Det har under de gångna åren riktats kritik mot familjebostadsbidragen för deras alltför detaljerade bestämmelser. Därför är det tillfredsställande att reglerna nu mjukas upp på det sätt som förordas i propositionen. Herr talman! Låt mig sammanfattningsvis konstatera att vi kan acceptera de beslut som nu fattas såsom en provisorisk reform, en delreform. Vi beklagar att den inte blev bättre.

Herr talman! Flera mycket viktiga frågor behandlas i denna debatt. De frågor som berör statsutskottets utlåtande nr 101 och andra lagutskottets utlåtande nr 40 kommer fru Ryding att säga några ord om. Jag har för avsikt att under några minuter i huvud sak ägna mig åt kostnadsoch hyresproblematiken. Jag gör detta därför att frågan om månadshyran för en godtagbar lägenhet ofta är huvudfrågan för majoriteten av hyresgästerna. Det hjälper föga att bygga hypermoderna och ytmässigt stora lägenheter, om de som skall bo där inte har råd till det. Detta problem är särskilt aktuellt inom nyproduktionen. Innan jag går vidare ber jag emellertid att till riksdagens protokoll få läsa in några rader som jag tycker bör finnas där. Det är överingenjör Harry Bernhards ord från den senaste SABO-konferensen här i Stockholm: »Kommunalmännen blir charmerade av flinka arkitekter, övertygade av tvärsäkra ingenjörer, vilseförda av optimistiska byggnadsföretagare, bestormade av trosvissa experter. Det gäller från rikets största stad till dess minsta by. Tala med planerare, arkitekter, konstruktörer och byggmästare om kostnadsbesparande åtgärder. Svaret blir i nio fall av tio — jag vet, men jag hinner inte.» Jag vågar påstå, herr talman, att mycket av det som sagts i detta uttalande har aktualitet ännu i dag. Om så inte vore fallet, skulle man inte heller kunna hitta trerummare på mellan 90 och 100 kvadratmeters lägenhetsyta eller hyror på mellan 8 000 och 12000 kronor i flerfamiljshus i nyproduktionen. Överingenjör Harry Bernhard söker så bena upp kostnadsfrågorna och tar som exempel en trea på 82 kvadratmeter. Jag frågar mig: Varför just 82 kvadratmeter? Varför inte en trea på 75 kvadratmeter? En trerumslägenhet på 75 kvadratmeter är sanneligen ingen liten trea. När vi alla vet att kvadratmetrarna är mycket dyra, borde en viss återhållsamhet prägla byggverksamheten vad det gäller rumsoch våningystorna, särskilt som byggnadskostnaderna per kvadratmeter lägenhetsyta ökat från 747 kronor år 1963 till 910 kronor år 1966 eller med 163 kronor per kvadratmeter. Därefter har kostnaderna ökat ytterligare. Det är inte jättestora rum som är det viktigaste just nu, utan det viktigaste är antalet rum och rum av normal storlek som fyller kraven på en god hälsobostad. Debatten om utrustningsoch utrymmesstandarden har länge pågått. I den debatten har både »flinka arkitekter, tvärsäkra ingenjörer och trosvissa experter» yttrat sig och tyvärr alltför litet beaktat kostnaderna för den standardutveckling de säger sig företräda. Det finns väl ingen människa som kan ha någonting emot en ständigt stegrad standardutveckling. Men ingen människa kan bortse från sin eller familjens betalningsförmåga. Om jag går i tankar att köpa en bil, snuddar inte mina tankar vid en bil i kostnadsklassen 25000 å 30000 kronor. Min betalningsförmåga ligger inte på det planet, utan jag får nöja mig med en betydligt billigare bil. Samma inställning måste vara förhärskande när jag söker en lägenhet. Konsten är därför att bygga lägenheter till det pris som helt vanliga inkomsttagare har råd att betala. Denna regel måste gälla i ännu högre grad på detta område, eftersom det här handlar om betydande statliga finansiella åtaganden. Statliga åtaganden och samhällsintressena måste komplettera varandra på ett riktigt sätt. Detta är den ena sidan av saken. Å andra sidan är och förblir bostadsförsörjningen i vårt land en social fråga. Stora grupper av bostadskonsumenterna tillhör låglönegrupperna, vilkas inkomster ofta inte räcker till för lägenheter i nyproduktionen. Vi har ansvar för barnfamiljerna, de handikappade och andra som av olika skäl måste få samhällets stöd och hjälp till en godtagbar bostad. Detta är en ofrånkomlig skyldighet för samhället. Men om detta är en samhällelig skyldighet, så har skattebetalarna lika stora rättig heter att i den mån det handlar om ianspråktagande av skattemedel få garantier för att dessa medel verkligen används på ett riktigt och förnuftigt sätt. Om jag så skulle försöka formulera några punkter, som sammantagna skulle kunna leda till lägre boendekostnader, skulle jag kunna tänka mig följande: 1. Kraven på lägre hyror inom främst nyproduktionen förutsätter lägre byggnadskostnader, något som i första hand bäst kan erhållas genom lägre ränta på det upplånade och investerade kapitalet. Lägre ränta är det främsta kravet. En räntesänkning är för övrigt motiverad också av andra skäl, som jag här inte skall gå in på. 2. Förenklade och administrativt effektivare finansieringsbestämmelser. Detta åstadkommes bäst genom upprättande av en statlig bostadbank, d.v.s. en bank som svarar för bostadsproduktionens krediter från botten till toppen och som med andra ord samordnar krediterna på en hand. Frågan om en dylik bank kommer min kollega herr Karlsson i Huddinge senare under debatten att vidareutveckla. 3. Ett omfattande högindustriellt husbyggande medelst långa serier och upprepande av likartade byggnadsprojekt med prioritering av de kostnadsmässigt mest räntabla hustyperna. Detta krav måste kompletteras med en omfattande byggmaterialproduktion, där måttenheter och mängden av material minskas till det absolut nödvändigaste. I sammanhang härmed krävs det också en starkt utökad byggnadsforskning, vars deloch målforskningsresultat snabbt kan komma bostadsmarknaden till del. 4, För att det högindustriella bostadsbyggandet skall kunna utnyttjas maximalt krävs stora och goda markreserver. All mark som behövs för bostadsoch industriändamål skall således överföras i samhällets hand och kontrolleras av samhället. 5. En prioritering av markfördelning och byggnadstillstånd till produktionsföretag av typen BPA, som har lång erfarenhet av husbyggande, måste komma till stånd. En ytterligare utbyggnad av sådana produktionsföretag kan ske genom upprättandet av ett eller flera statliga produktionsföretag. Om dessa krav genomförs, så medför det följande. Låg och fast ränta betyder billigare kapital. En statlig bostadbank ger också lägre kapitalkostnader men framför allt säkrare och effektivare bostadskrediter. Högindustriellt byggande och statlig — byggmaterialproduktion «ger maximal utdelning på det investerade kapitalet i form av flera och billigare bostäder. En god markreserv som kontrolleras av samhället ger ökade möjligheter till långtidsplanering av husbyggandet, vilket är en förutsättning för högindustriell produktion. De höga hyreskostnaderna kan också angripas genom kompletterande åtgärder. Jag skall här ange några av de vägar man skulle kunna tänka sig. Hyran kan bli lägre, om den av riksdagen godkända nya finansieringsmetoden för nyproduktion av bostäder ändras, d.v.s. om basannuiteten på 5,1 procent sänks till förslagsvis 4,6 procent. Detta skulle innebära att kapitalkostnaden per kvadratmeter lägenhetsyta kan sänkas med mellan 5 och 7 kronor. En sänkning av annuitetsgraden från 5,1 procent till 4,6 procent innebär i princip en omfördelning av ränteoch kapitalkostnaderna i tid, d.v.s. man skjuter upp utgiften i tiden. I det aktuella läget med de mycket höga hyrorna kan en sådan åtgärd vara försvarbar och borde ägnas större uppmärksamhet från regeringens sida. Vänsterpartiet kommunisterna finner för sin del detta krav starkt motiverat. Hyran kan också bli lägre, om vi bygger flera »vanliga lägenheter» och slutar bygga jättestora lägenheter och lyxlägenheter. I den mån det finns välsituerade familjer som önskar större lägenheter med dyrbarare inredning måste dessa familjer finna sig i att själva betala dyrbarheterna samt bygga dessa lägenheter på mark där de icke inkräktar på den samhälleligt planerade bostadsproduktionen. Staten skall således ej stå till förfogande med lån eller borgen, och ej heller skall de allmännyttiga bostadsföretagen stå till förfogande för att bygga sådana lyxlägenheter. Hyran kan likaså bli lägre om vi radikalt ändrar normen beträffande biluppställningsplatser. Det är ju horribelt att den som saknar bil skall tvingas betala för garage. Hyran kan vidare bli lägre, om det sunda förnuftet får tala när det gäller civilförsvarsanläggningar. Ett skyddsrum i ett normalt flerfamiljshus belastar varje lägenhet med en kapitalkostnad på ca 1500 kronor per år. I atombombernas tidevarv representerar skyddsrummen en svunnen tid och generalernas konservativa tänkande. Man kan mycket väl tänka sig att slopa dessa skyddsrum i bostadshusen. Jag tvekar inte, herr talman, att påstå att det, om de här angivna rekommendationerna skulle följas, skulle vara möjligt att sänka hyreskostnaderna med 15—20 procent och kanske ännu mer. Men det ser ut att finnas någon tröghetslag som hindrar oss från att komma åt oformligheterna i byggandet, liksom rationaliseringsvinsterna i betänklig omfattning tycks komma bort på vägen. Visserligen kan man bevisa att rationaliseringen i viss omfattning givit utdelning i form av högre standard, men vad hjälper det när så många av bostadskonsumenterna inte har råd med denna standard? De kommunistiska motioner som behandlas i detta utskottsutlåtande — de är tre till antalet — har i vissa fall rönt en relativt god förståelse om inte annat. Det förhållandet att vår grupp icke är representerad i utskottet och att vi därigenom är hindrade att i utskottet försvara, förklara eller vidareutveckla våra synpunkter, gör att vi här i kammaren mera måste tala om principer än om detaljer, även om detaljerna är mycket viktiga i sitt sammanhang. Utan att på något sätt underskatta de olika avsnitt som rör bostadspolitiken vill jag avslutningsvis understryka vikten av att ingen möda spars i syfte att producera lägenheter som vanligt folk har råd att bo i. Jag är medveten om att problemet ingalunda är lättlöst, men jag är lika medveten om att ifall regeringen inte vidtar maximala åtgärder nu, åtgärder som bryter den höga kostnadsutvecklingen och gör det möjligt för vanligt folk att förhyra en bostad, så kommer bostadspolitikens sociala målsättning att bryta sönder och samman och det är väl inte meningen. Med det anförda som motivering, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till statsutskottets förslag i utlåtandet nr 100 utom i punkterna 7, 9, 12, 13, 15 och 28. I den mån våra motioner avslås vill jag i andra hand yrka bifall till reservationerna nr 5 och 14 a.

Herr talman! Jag har här många lappar med anteckningar att hålla reda på eftersom det gäller så många frågor och så många talare, men jag skall försöka att hålla ordning i varje fall på lapparna. Det konventionella sättet att handskas med ett utskottsutlåtande brukar ju vara att utskottets talesman, som det heter, ger en allmän presentation av frågan som bakgrund för att sedan tala om hur dumma och enfaldiga reservanterna är. Nu vet jag emellertid att i denna debatt kommer inte bara ett utan kanske två statsråd att redovisa de propositioner som ligger till grund för utskottsutlåtandena, "och därför vore det väl dumt av mig att försöka ge mig på någonting av en allmän beskrivning. Jag skall dyka direkt in på några delfrågor. Det är inte av oartighet mot någon som har talat, om jag inte alltid kommer ihåg vem som har sagt vad. Ibland går nämligen partierna tillsammans om reservationerna och delar varandras värderingar. En fråga har genomgående tagits upp av alla hittillsvarande talare, nämligen frågan om de tomma lägenheterna. Det är ju någonting som har fascinerat dem som deltagit i bostadsdebatten; det har fällts många hysteriska uttalanden och tänkts många hysteriska tankar i den mån det över huvud taget har tänkts. När man har lyssnat på TV får man den känslan, i varje fall fick jag det i går, att det vid många tillfällen sagts saker där, som kanske inte varit så väl överlagda. Visst är det besvärande för alla som sysslar med bostadsfrågan, vare sig man gör det här i riksdagen eller på annat sätt, och besvärande för både det sociala och det politiska samvetet, att lägenheter har stått tomma när det har funnits folk som har velat bo bättre än de bor. Det är väl alldeles självklart. Man måste emellertid förstå vad det här rör sig om och inte, höll jag på att säga, som herr Gustafsson i Skellefteå framställa sig såsom den som representerar klokheten och har lösningen på problemet — sedan det väl har uppstått. I denna kammare har det såvitt jag har funnit när jag har följt bostadsdebatten här, bara varit Henning Nilsson i Gävle som vid något tillfälle har anmärkt rätt intensivt på att det byggts för stora lägenheter redan innan vi hade de nu allmänt uppmärksammade tomma lägenheterna. Tomma lägenheter har vi nämligen haft under hela den tid vi har haft bostadspolitik att diskutera. I varje fall har jag under åren fr.o.m. 1951 då jag kom in i riksdagen vetat att det på olika orter ute i landet dykt upp braskande rubriker att här står tomma lägenheter som är för dyra för den bostadsefterfrågan som finns på orten. Det har alltid funnits tomma lägenheter, men det har inte varit så allmänt utbrett och förekommit i så stor omfattning som nu. Men jag minns för något år sedan, när Henning Nilsson tog upp denna fråga, att jag vann allmän sympati då jag bemötte honom. Även hans egna tyckte att han gick för långt. Det tycker de kanske även nu, så att det var kanske inte enda gången det händer. Jag har emellertid velat påminna om det, därför att värderingarna ändras så snabbt. Herr Nilsson var alltså mer förutseende än vi andra, om man nu skall bedöma det på det sättet, vilket jag kanske inte tycker är helt riktigt. Men det kan som sagt ha sitt intresse att påminna om det. Bostadsbyggandet är ju en lång och invecklad process, från idén att bygga ett bostadshus fram till uthyrningen på marknaden. Det tar flera år och samhällsutvecklingen går snabbt. Jag förmodar att det kan liknas vid att vända ett slagskepp, ty det tar ju sin tid när ett sådant skall ändra riktning. Att kasta om bostadsproduktionen efter tillfälliga störningar på marknaden är tekniskt omöjligt.

Den miljö i vilken tankarna tänktes och besluten fattades var helt olik dagens. Då ville alla att det skulle byggas mer, bättre och större — utom herr Nilsson i Gävle förstås; det är inte sagt som en oartighet utan är bara ett minne som dök upp när jag lyssnade på debatten. Man var alltså i allmänhet inställd på att det skulle vara större lägenheter, större rum och hög re standard. Det skulle finnas flera parkeringsplatser, bättre barnmiljö och en rad liknande saker som föreföll naturliga, ty man såg fram emot en ekonomisk utveckling som skulle ge flera människor större betalningsförmåga så att de skulle kunna efterfråga bättre lägenheter. Alla krävde vad jag nu nämnt. Detta var alltså den allmänna inriktningen av bostadsproduktionen. Under tiden inträffade en inte önskvärd men alldeles klar ökning av byggnadskostnaderna. Vi hade nämligen ambitioner på många områden, och efterfrågan på material och arbetskraft steg därför med fördyringar som följd. Det blev desorganisation på byggena och priserna steg som sagt. De lägenheter som då byggdes drog alltså dessa högre kostnader. Dessutom hade vi i riksdagen mot bakgrunden av det aktuella ekonomiska läget fattat beslut om högre kapitalkostnader, vilket också påverkade hyressättningen. Allt det nämnda jämte det förhållandet, att vi under 1966 och 1967 fått ett enligt min mening mycket stort bostadsbyggande med fler lägenheter som kommer ut på marknaden, inträffar samtidigt med minskad köpkraft. Arbetslösheten har spritt sig också till grupper som är ovana vid sådan och som kanske normalt hade kunnat hyra lägenheter av det ifrågavarande större slaget. Jag tycker att man måste erkänna dessa förhållanden och ta hänsyn till dem. Det är enligt min mening viktigt att man i detta fall inte rusar i väg och handlar i någonting som liknar panik. Nu är alla byggare i färd med att försöka anpassa sin produktion så långt det går, väl vetande att den dag de nu projekterade lägenheterna kommer ut på marknaden kommer kanske talare att stiga upp i denna kammare och framhålla hur föga förutseende bostadsbyggarna varit. Nu har det blivit alldeles fel ty nu bygger man lägenheter som inte svarar mot den aktuella efter frågan, kommer det att sägas. Jag skulle nästan kunna slå vad med någon om att detta kommer att hända. Det finns alltid någon som kommer att hävda sådana synpunkter. Om konjunkturen svänger och betalningsförmågan ändras i förhållande till dagens kan vi snart ha den situationen. Herr Gustafsson i Skellefteå var litet sur därför att han inte fått diskutera frågan i riksdagen tidigare. Den hade nämligen börjat diskuteras utanför riksdagen på ett tidigare stadium trots att den är en sak som angår riksdagen. Jag kan försäkra herr Gustafsson att hans interpellation var alldeles för sent väckt för att kunna förekomma debatten utanför riksdagen, ty den senare började redan förra året. Inom de företagarkategorier där jag har min civila gärning började debatten redan i början av förra året i och med att man började känna ett tydligt köpmotstånd när det gällde just de lägenhetstyper som nu är besvärliga att avyttra. Dessa organisationer har också under hela förra året i rekommendationer och uttalanden tagit upp den centrala frågan att anpassa projekteringen till efterfrågan just med tanke på den besvärliga situation som uppstått. I den diskussionen togs även upp sådant som parkeringsplatser och skyddsrum och en hel del andra saker av intresse i detta sammanhang. Jag är glad för att den debatten fördes i god tid utanför riksdagen — inte efter debatten här i riksdagen som herr Gustafsson i Skellefteå önskade när vi kanske redan var på väg åt annat håll. Den saken tycker jag också man skall ta med. Även om det inte är någonting som man värvar röster på i en valdebatt tycker jag det är rejält att nämna det som underlag för vår bedömning här i riksdagen. Sedan talade herr Gustafsson också om femårsperioder för de statliga låneramarna — han kunde ju lika gärna ha sagt sex eller sju år. Då hade han varit ännu mera förutseende. Men alla som sysslar något med dessa frågor torde känna till att sådana femårsplaner kommer att läggas fram ganska snart. Det är en sak som utvecklingen själv har drivit fram. Vi har sedan flera år undersökt förutsättningarna för en mera långsiktig planering av bostadsbyggandet. Det grundläggande därvidlag är kommunernas beredskap. Det har sedan lång tid pågått ett arbete på att skapa en flerårsplanering som kan ge byggarna möjlighet att lägga upp verksamheten i långa serier. Jag skulle genast kunna ansluta mig till förslaget om en femårsplanering, men det blev i så fall bara en tom demonstration. Jag är övertygad om att statsrådet Johansson om något år kommer att föreslå en ökning av tidsramarna, även om vi inte speciellt har sagt till honom att göra det. Det är en helt naturlig sak, som jag inte tycker att man kan karakterisera som kontroversiell. En annan fråga som vi har talat om flera gånger här i riksdagen har åter dykt upp i diskussionen nu, nämligen talet om konkurrens på lika villkor. Det är en spänningsladdad formulering, som det dock inte finns någon saklig täckning för. Det är en propagandafras som är lika demagogiskt tänkt som utformad. Den utformades under en tid då andra lånevillkor gällde. Man hävdade då, och det verkade ju bestickande för den oinvigde, att de allmännyttiga och de kooperativa bostadsföretagen kunde låna pengar till lägre ränta och upp till högre lånegränser än vad enskilda företag kunde göra. Det innebar en favorisering, sade man. Vi har här i riksdagen försökt att vederlägga detta felaktiga påstående men det har inte lyckats. Det lyckas säkert inte i dag heller, ty det är ett kärt tema som man vill ha för att fördunkla det verkliga förhållandet. Jag har emellertid en känsla av att de borgerliga partierna har fått så stora kanslier att det tar mycket lång tid att vända det stora slagskepp som programmeringen av argumenten i bostadsfrågan utgör. Talet om konkurrens på lika villkor, vilken konkurrens sagts vara omöjlig på grund av de olika räntesatser som tillämpas, håller inte. Det förekommer i dag inga subventioner på de statliga lånen, och räntan på dem är densamma som på marknaden i övrigt. Staten tar detsamma som andra långivare, och samma basannuitet gäller för alla. Det finns alltså ingenting kvar där att hänga upp kritiken på. Men den saken har ännu inte trängt igenom. Herr Gustafsson i Skellefteå får väl ägna litet tid åt att lära vederbörande på partikansliet att skriva motioner med riktiga yrkanden, så att de inte bara upprepar vad som gällde i gamla tider. Eller också får man försöka variera temat — ty man ger väl inte upp sina argument! Bidragen från entreprenörsföreningens medlemmar till den politiska verksamheten blir väl för dåliga, om man inte använder ett för entreprenörerna så kärt argument. Sedan talade herr Nilsson i Tvärålund om att han ville ha bort ryckigheten i bostadsproduktionen. Självfallet kan herr Nilsson i Tvärålund redovisa de önskemål han har, och det är väl inte heller någon som vill ha ryckighet i bostadsbyggandet. Men herr Nilsson i Tvärålund gör inget för att förhindra denna ryckighet. Han har tidigare klankat på att det förekommit ryckighet och andra besvärligheter i bostadsbyggnadsfinansieringen fram t.o.m. år 1966. Under åren 1967 och 1968 har emellertid finansieringen förlöpt på ett bättre sätt. Affärsbankerna har nu funnit sig i att skaffa fram pengar till byggande i den ordning som samhället önskar få till stånd. Det är alltså en politik, som skulle kunna sägas innebära att staten lägger sig i fördelningen av pengarna. Herr Nilsson i Tvärålund vill liksom de övriga på borgerligt håll dock inte vara med om att ge staten de faktiska möjligheterna att kunna undvika ryckigheten, genom att vi har pengar disponibla och kan bygga när det finns arbetskraft och material. Frågan om totalfinansieringen diskuterades förra året, och jag skall inte nu ta upp sakfrågan i detta sammanhang. Den har emellertid i år återigen aktualiserats genom ett kommunistiskt motionsyrkande. Jag vill därför både till kommunisterna och till de borgerliga säga, att denna fråga nu har hänskjutits för utredning till delegationen för byggnadsfinansiering. Jag vet inte exakt när, men enligt vad jag förstår kommer det inte att dröja många veckor innan ett resultat av denna utredning framlägges offentligt. Vi kommer då att ha ett underlag för att bl.a. ta upp frågan om totalfinansieringen såsom en väg att trygga en jämn bostadsförsörjning. Det är med detta spörsmål liksom med alla de andra uppgifter, som vi vill att samhället skall skaffa resurser till, att vi är tvungna att först klara försörjningen med <byggnadskreditiv och bottenlån, ty annars hjälper ingen av de åtgärder som vi direkt kan besluta om. Enskilda bankföretag har efter sina egna värderingar kunnat bestämma plats och tidpunkt för de planerade byggena genom att de suttit på penningpåsen. En = totalfinansiering skulle helt undanrycka denna möjlighet. Har man pengarna i sin hand har man också alla de andra resurser som vi ägnar sådant intresse åt. Har man bara pengar, kan man avskaffa de flesta av svårigheterna, även ryckigheten i bostadsbyggandet. Herr Nilsson i Tvärålund tog vidare upp miljöfrågorna, som han helt fastnat i. Vi har varje år haft en debatt där dessa frågor har diskuterats, varvid man drömt sig bort till vackra nejder och tyckt att livet varit skönt. Låt oss emellertid se på vad som har sagts i detta sammanhang. Förra året var det statsrådet Palme, som spändes för cen terns vagn och blev lovprisad i dessa frågor. Det är vi också glada för, eftersom vi tycker att statsrådet Palme är en framsynt man som vi knyter stora förhoppningar till. Han har i dessa frågor liksom i så många andra visat prov på framsynthet, och vi var mycket glada åt att centern tyckte likadant. Nu har man tagit Svante Lundkvist på entreprenad, eftersom det i mars har tillsatts en utredning om vår byggnadslagstiftning. Om jag inte minns fel är även herr Nilsson i Tvärålund med i denna utredning. Det är väl riktigt, herr Nilsson i Tvärålund? Herr Nilsson i Tvärålund nickar inte — han kanske inte lyssnar på mig — men jag tror att det är så. Han är nog emellertid inte så okunnig som han framställer sig i dessa frågor. Han sitter ofta i denna kammare och lyssnar på debatterna, och jag vet att hans kunskaper på detta område inte är så små. Att han tillhör utredningen är också ett tecken på detta. Han vet även att det inte finns något som helst samband mellan de motionsyrkanden centerpartiet framfört i denna kammare och den tillsatta utredningen. Herr Tobé är inte närvarande just nu i denna kammare, men annars kunde han ha vitsordat detta, eftersom det är han som ofta drivit debatten i denna fråga. Jag tror att det var år 1962, när Gösta Skoglund var kommunikationsminister, som det inom kommunikationsdepartementet påbörjades ett utredningsarbete, för vilket en särskild arbetsgrupp till-. sattes, i syfte att förbereda den mycket omfattande och invecklade uppgift som en omläggning av vår planlagstiftning innebär. Det var alltså om inte före Kristi födelse, så i varje fall före miljötankens uppkomst inom centerpartiet, som denna utredning påbörjades. Jag tycker dock att det är bra att också centerpartiet gillar Svante Lundkvist. Jag har samma värdering av honom som av statsrådet Palme, och jag tror att det kommer att hända en del när den nyssnämnda utredningen är färdig med sitt arbete. Och kan herr Nilsson i Tvärålund få in något av det han redovisat i sin motion i denna utredning, så är det honom väl unt. Men orsakssammanhanget är, herr talman, alldeles felaktigt. Fröken Ljungberg talade om önskvärdheten av valfrihet för konsumenterna. Hon uppfattade dagens situation så, att vi kan närma oss en dylik valfrihet — ett system där produktionen anpassas efter konsumenternas önskemål.

Därvidlag skall det tydligen inte vara någon valfrihet: folk som vill ha egnahem skall ha det — de andra får vänta. Detta blir ju följden; det skall alltså vara en dirigering. På denna punkt har emellertid vi för vår del år efter år predikat valfrihet — vi har gjort det inte bara under valrörelserna utan över huvud taget vid behandlingen av bostadsfrågan. Vi har hävdat att konsumenterna skall få sin vilja igenom i de kommunala instanserna och att konsumenternas önskemål skall vara avgörande. Staten skall inte säga, att det skall byggas så mycket egnahem och så mycket flerfamiljshus. Nej, det är — jag upprepar detta — konsumenternas önskemål som skall vara avgörande härvidlag. Naturligtvis är jag glad över att fröken Ljungberg gillar blandekonomin. Det är ju ett system som vi haft länge och som vi socialdemokrater funnit vara en i vissa lägen synnerligen ändamålsenlig form för ekonomiskt liv. Det är bara det att allt det vi vill blanda in i den gamla ekonomin har fröken Ljungberg och hennes partikamrater hittills sökt motverka. Fröken Ljungberg och högern över huvud taget har inte givit något bidrag till en blandekonomi. Men jag är som sagt glad över att fröken Ljungberg tycker att det ligger någonting positivt i blandekonomitänkandet, som hon sade. Till herr Nilsson i Gävle vill jag säga att jag i stort sett kan instämma med honom på samtliga punkter i hans anförande med undantag för två — de fick i mina anteckningar numren 5 och 6. Det gällde prioritering av vissa företagarkategorier på entreprenadmarknaden. Herr Nilsson i Gävle nämnde BPA — Byggnadsfackens produktionsaktiebolag — som ju varit mycket framgångsrikt i sitt arbete när det gällt industriellt byggande. Jag tror att man skulle göra BPA den största skada genom att fastställa att detta företag skulle ha några speciella rättigheter. Jag vill inte att man skall gå till väga på det sättet. Företaget har lyckats utomordentligt bra i öppen konkurrens med de största byggarna i detta land när det gällt de intressantaste storprojekten, där byggherrarna är allmännyttiga företag. Vi har Vivalla i Örebro, vi har företag i Linköping och i Västerås för att nu bara nämna några fall, där BPA i öppen konkurrens med de största byggarna tagit hem potten. Detta anser jag vara en riktig väg. Jag tror att det över huvud taget inte bör göras några prioriteringar som går ut på att den eller den skall få lov att bygga, ty då kanske företagen sedan inte blir konkurrenskraftiga. — En helt annan sak är att det ur samhällets synpunkt är angeläget att se till att det blir en stor andel spekulationsfria byggherrar, så att en kontroll av hyresnivåerna i en friare hyresmarknad kan komma till stånd. Beträffande basannuiteten förordade herr Nilsson i Gävle en sänkning från 5,1 till 4,6 procent. Herr Nilsson tyr sig därvidlag till regeringen och säger att den borde göra någonting. Jag är glad över att även kommunisterna tyr sig till regeringen och tycker att den skall handla, men det naturliga borde väl vara att kommunisterna själva handlade. Vid årets riksdag har inte väckts någon motion om en sänkning av basannuiteten från 5,1 till 4,6 procent. Det har alltså inte varit möjligt att ta upp frågan till behandling. Endast riksdagen kan fatta beslut om en sådan sänkning — regeringen kan inte göra det. Vill herr Nilsson i Gävle och de andra kommunisterna ha det på det sättet bör de rimligtvis motionera och inte lita på att andra krafter skall styra för dem i den frågan. Men det är en annan sida av saken. Jag tror det kommer att finnas andra vägar att lösa de problem som uppstått på grund av den aktuella situationen och på grund av de ökande kapitalkostnaderna. Dessa kan vålla besvär, det har jag fullkomligt klart för mig, men jag tror det vore olyckligt att i detta läge använda samhällets resurser för att sänka hyran för alla, rika och fattiga. Statslån utgår i många fall och det finns ingen inkomstspärr för dem som utnyttjar lägenheterna. Jag är medveten om att det finns en skillnad i realiteten, ty en sänkning av basannuiteten innebär inte någon subvention. Det betyder att staten lånar ut mer pengar, vilket pressar på vår budget. Vi måste ta in pengarna skattevägen eller lånevägen. En sänkning av basannuiteten betyder en press på vår budget på ett visst antal miljoner kronor. Om de pengarna finns är det bättre att ge dem till dem som verkligen har behov därav. Man kan ge mer pengar till dem som har låga inkomster. En sådan innebörd har det förslag beträffande familjepolitiskt stöd som lagts fram och som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 101. Jag skall säga några ord om detta förslag, eftersom dessa frågor ingår i debatten. Bättre än att pressa budgeten för att sänka basannuiteten och sänka hyrorna för rik och fattig vore att ge motsvarande summa pengar till de fattiga, för att nu använda mycket enkla och illustrativa ord. En sådan värdering anser jag att man kan göra i den frågan. Ingenting säger att vi därmed har låst basannuiteten för tid och evighet. Den kan mycket väl diskuteras kommande år. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter är det möjligt att man måste pröva även den frågan, men just nu tror jag att det vore fel att använda pengarna för det ändamålet. Beträffande det ökade stödet åt barnfamiljerna, vilket vi har att diskutera, har det många inslag som jag inte skall beröra. Dessa frågor brukar nämligen traditionellt handläggas av andra lagutskottet. Jag kommer därför närmast att hålla mig till det som har samband med bostadstillägget. I motioner och reservationer från de borgerliga partierna har framförts önskemål om ett samlat grepp på vårdbidragen, familjeskattefrågorna 0. s. Vv. Vi har då bara sagt att de frågorna är föremål för utredning och att riksdagen därför inte behöver taga ställning. De principiella värderingar som kan göras i detta sammanhang kan belysas av vår familjeminister och av ledamöter av denna kammare mycket bättre än av mig. Man har försökt göra en allmän karakteristik av detta förslag. Låt mig säga till herr Mundebo att det är genialt. Jag vill gärna stå för den värderingen. Jag har använt det omdömet inför andra församlingar än denna. Jag tycker nämligen att statsrådet Odhnoff har lyckats åstadkomma en genial lösning av ett besvärligt problem. Det är inga överord från min sida. Man hade en alldeles bestämd önskan att kunna flytta över pengar till människor som hade en tung försörjningsbörda på grund av att de hade många barn och låga inkomster. Samtidigt ville man se till att de fick möjligheter att bo bättre. Den kombination som gjorts är föredömligt enkel, enligt min uppfattning. Herr Mundebo har fastnat i de administrativa frågorna. Jag tycker att de är synnerligen ointressanta i och för sig. Även om jag har reserverat mig på den punkten anser jag att administrationen och kommunaltjänstemännens bekymmer är sekundära problem. De som skall handlägga dessa frågor i praktiken får foga sig efter den vilja vi kan uttrycka och den målsättning vi har. Förvaltning och administration är bara redskap och får inte fördunkla eller försvåra realiserandet av våra målsättningar. Utformningen av förslaget är föredömligt enkel. Förslaget är klart, lättfattligt och överskådligt och det är också utomordentligt rättvist med hänsyn till förändrade inkomster, ökad försörjningsbörda och behov av större bostäder. De som sysslat med dessa familjebostadsbidrag tidigare och varit invecklade i det kineseri som det arbetet medförde bör bli lättade och glada då de ser det nya förslaget, eftersom det innehåller så många rättvisemoment i varje steg. Jag skall inte ge mig in på att beskriva det även om kanske andra inte kan avhålla sig från det — eftersom så mycket finns tryckt om saken att det är en överflödsgärning. Jag har funnit stöd för min värdering i den uppfattning, som centerpartisterna och folkpartisterna gemensamt har uttryckt i sin reservation 1 b till statsutskottets utlåtande nr 101.

Jag tyr mig till uttalandet i andra stycket, som är korrekt och bra. Reservanternas förslag om 100 kronor mer om året till barnfamiljer med låga inkomster kan man naturligtvis värdera på olika sätt. 8 kronor i månaden är olika mycket pengar om man har 10 000 kronor i årsinkomst och om man har 100 000 kronor; det är jag alldeles på det klara med. Herr Nilsson i Tvärålund och herr Mundebo är inte eniga om hur mycket detta belopp är värt. Herr Mundebo sade att det inte var så stort, medan herr Nilsson tyckte att det var stort. Jag vet inte om detta skall teckna en bild av de sociala grupperingarna i folkpartiet och centerpartiet, men det är deras bekymmer förutom alla andra de kan ha när det gäller att komma överens. Vi har emellertid ett begränsat ekonomiskt utrymme. Vi har ansett oss ha råd att lägga ut 300 miljoner kronor på denna reform. Vi orkar med 18 miljoner kronor till, säger centern och folkpartiet. Sett mot det andra är detta inte något stort belopp i sig, men har man inte mer bör man inte förstöra ett snyggt system. Vi tyckte illa om de tröskeleffekter som fanns i det gamla systemet, men det blir sådana också i det nya. Jag kan inte heller se rättvisan i att ge 100 kronor till en familj därför att den har låg inkomst men avstå från att ge den mer om försörjningsbördan är stor. Har vi 18 miljoner kronor till förfogande, bör vi spara dem för att kunna göra en rejäl insats på detta område. Den andra reservationen, nr 2 vid statsutskottets utlåtande 101, uttrycker väl också en kvardröjande tankeverksamhet. Reservanterna menar att barnfamiljer, som bevisligen försökt skaffa sig en större bostad men inte fått någon sådan, skulle kunna få bidrag ändå. Man kan lugnt konstatera att detta förslag måste ha formats med utgångs punkt i hittills gällande bestämmelser om familjebostadsbidrag, som innehåller en rad orättvisor, t.ex. att bidrag försvinner o.s.v.; det har varit en massa trassel med dem. Det nya systemet är emellertid konstruerat så att det ligger ett bidrag i botten, oavsett hur man bor. även om man inte skulle bo alls, skulle man få detta bidrag. Förutom detta grundbidrag, som ökar med 20 kronor i månaden för varje ytterligare barn, får man vidare 60 kronor i månaden för varje rum man disponerar för att uppnå utrymmesstandarden högst två personer per rum, köket oräknat. Det blir alltså inte några sådana stora hopp som i det gamla systemet. Önskemålen om en jämnare bidragsfördelning har tillgodosetts på ett mycket fint sätt. Reservanterna har tydligen utformat sitt förslag med tanke på vad som nu gäller och inte velat tränga in i det nya systemets mycket enkla och klara konstruktion. Jag avstår från vidare argumentering i detta avseende. Jag är ledsen, herr talman, att jag redan har talat i 30 minuter — det är mitt privata rekord — men jag har också några ord att säga om reservationerna 3 och 5 till statsutskottets utlåtande nr 1. På dessa punkter har jag råkat i den för mig inte ovanliga situationen att ha en från regeringen avvikande mening; även om det inte brukar ske på detta område. Med den brist på politiska argument som är märkbar i denna debatt har man blåst upp detta förhållande till någonting stort och märkligt. Själv har jag mycket svårt att uppfatta saken så. Det är klart att det verkar smickrande att man intagit en position som skulle innebära utförandet av stora ting, men så är det tyvärr inte. Detta är inga storverk utan det gäller bara enkla praktiska frågor. Reservationen gäller utrymmesstandarden, och där sägs att en stimulans även till efter frågan av förbättringar i bostäderna bör bibehållas. Reservationen will bibehålla de utrustningskrav som fanns förut, har man sagt. Detta är alldeles felaktigt; det är endast i ett enda avseende som detta gäller. Det finns inga märkliga krav som måste uppfyllas för dem som önskar ett ökat bostadstilllägg — alltså 60 kronor per barn och rum upp till utrymmesnormen. Detta innebär bara att det skall vara ett rum ytterligare samt att det skall finnas vatten och avlopp i lägenheterna. Utrymmesnormen innebär tillgång till dusch eller badrum i fastigheten — detta dock endast i flerfamiljshus; det gäller alltså inte alls egnahem. Då har jag sagt mig, med de erfarenheter jag har från min egen hemstad — från t.ex. Haga, Annedal, Landala — att det ju finns en del hus som har dass på gården. — Får man yttra sådana ord? Så säger vi i varje fall hemma. — Där finns det alltså vatten och avlopp i lägenheterna men inga andra bekvämligheter. Det är emellertid inte alls svårt att anordna dusch i källaren. Därigenom skulle dessa lägenheter ögonblickligen bli bidragsberättigade. Jag tror emellertid att det skulle vara olyckligt att ha en så snäv gräns. Uppställde man kravet på dusch eller badrum i lägenheten, skulle därmed följa att det blev en annan och litet bättre kvalitet på husen över huvud taget. Därigenom skulle man även stimulera den friare hyressättningen; därvidlag bör man kanske uttala sig litet försiktigt, eftersom det förra året gick illa med hyreslagstiftningen och ännu har vi ju inte fattat beslutet. Men eftersom avsikten är att vi skall fatta beslut om den bör man bereda möjlighet för en friare hyressättning genom att möjliggöra genomgripande ändringar i lägenheterna. Detta skulle innebära utsikter till de standardförbättringar som barnfamiljerna så väl behöver, exempelvis tillgång till dusch eller badrum i lägenheten och inte nere i källaren. Dessa saker är ju sådana som man borde stimulera till. Blir det inte på detta sätt, kan det lätt uppstå motstånd från flera håll mot en sådan förändring. Det är där skillnaden ligger. Denna skillnad är alltså mycket liten, fastän den har stor betydelse för de människor som berörs. Den andra frågan, herr talman, rör sättet för utbetalning. Det är alltså en mera praktisk fråga, men även kring den har det förekommit en viss dimbildning. Dessa uppfattningar kan man kanske inte så lätt ta ur folk — tycker man illa om en sak tar man ju till de argument som man kan få. Här har man sagt att det är ett fastighetsägareoch ett byggherreintresse att bidragen skall gå över byggherrarna. Jag kan då bara lugnt säga att när familjepolitiska kommitténs betänkande var ute på remiss fanns det inte något bostadsband knutet till förslaget, utan detta tillkom senare. Det fanns således ingen anledning att yttra sig om sättet att utbetala pengarna. Trots detta var det emellertid en instans som yttrade sig om det, och det var en byggherreorganisation, en riksorganisation, som sade att fördelen med det förslag utan bostadsband som framlagts av kommittén var att byggherrarna slapp att handskas med familjebostadsbidraget, som belastade deras kamerala verksamhet och administrationen och var besvärligt. Nu skulle de slippa ifrån detta. Jag kan försäkra, på grundval av de kontakter jag kan ha med byggherrar, att dessa inte är glada över att behöva handskas med detta bidrag, men det går inte att ta ur folk den föreställningen, att det är ett byggherreintresse att ta på sig den kostnaden. Det är det alltså inte, men detta är en sådan konventionell åsikt som ibland förekommer — även om det finns papper på motsatsen, så hjälper det inte mycket. Vi har sagt oss att det är onödigt att införa ett nytt betalningssystem och att det vore enklare att bygga ut det system som nu finns i avvaktan på den samlade reformen. Avsikten är ju att även barnbidragen skall utbetalas månatligen och gå över försäkringskassorna. Detta ärende bör naturligtvis påskyndas, och då tar man allt på en gång. Att stycka sönder ärendet tyckte vi var opraktiskt, och av den anledningen har vi utformat reservationen på det sätt som vi har gjort. Den är således något annorlunda än motionen, beroende på att vi fått ökade kunskaper under behandlingen av ärendet. Med stöd av det här sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till de vid statsutskottets utlåtande nr 101 fogade reservationerna nr 3 och 5 samt i Övrigt till utskottets hemställan. Vad beträffar statsutskottets utlåtande nr 100 yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bergman var vänlig nog att ge mig några blommor. Jag vet inte om jag förtjänade dem. Om jag är mera förutseende än andra, beror det kanske på att jag genom min sociala ursprungsmiljö något bättre känner till vad folk med vanliga inkomster behöver och känner sig ha råd att skaffa. Om, som vi alla vet, det tar fem, sex år att planera en lägenhet, var alltså den expertis som var verksam för fem, sex år sedan litet för överambitiös. Nu får man hoppas att dagens expertis inte gör samma fel. Jag har nog den uppfattningen att en alltför modern utrustning inte innebär någon utveckling framåt. Om man flyttar tvättstugan in i köket, är detta inte någon utveckling framåt. Jag har aldrig förstått en sådan »modernitet». I många av de nyuppförda flerfamiljshusen har man mycket effektiva tvättstugor, och man kan ju lika gärna gå ned i tvättstugan för att tvätta som att göra det i köket och betala en massa pengar för denna »bekvämlighet». Men detta är dock bara småfrågor. Varken jag eller någon annan har velat skada BPA, men det är uppenbart att ett stort produktionsföretag måste säkerställa sig för markoch kvottilldelning i betydligt större omfattning än mindre företag. De samhällsnyttiga byggföretagen över huvud taget måste prioriteras. Om de skall kunna vara prisledande på husmarknaden, måste de ha bättre förutsättningar för att producera bostäder. Beträffande 5,1 eller 4,6 procent säger herr Bergman att han tror på regeringen. Ja, men det gjorde herr Bergman inte alldeles nyss, då han reserverade sig på en punkt. Det har emellertid mindre betydelse, ty jag vet att den socialdemokratiska majoriteten här i kammaren enbart gör sådant som regeringen vill. Kan man alltså övertyga regeringen om att göra någonting som är bra, kommer också socialdemokraterna i kammaren att se till att det blir genomfört. Sedan har det sagts att om man sänker basannuiteten, sänker man därmed hyran för både rika och fattiga. Visst gör man det, men det är väl inte något fel, herr Bergman. Sänk gärna hyran både för rika och fattiga, ty det är flera fattiga än rika! Det kan väl inte vara något större fel att sänka hyran för både rika och fattiga än det är att ge barnbidrag till både rika och fattiga.

Herr talman! Herr Bergman ville göra gällande att jag visade något slags efterklokhet då jag talade om byggnadskostnader och hyror. Vi har väl många gånger tidigare talat om detta, men nu har vi dock ett något annat läge. I mitt anförande underströk jag att antalet tomma lägenheter inte är särskilt stort i förhållande till antalet nyproducera de men att det var större än det någon gång tidigare varit under efterkrigstiden, Detta gör det ändå rätt naturligt att vi här i kammaren då vi debatterar bostäder framför allt håller oss till detta problem. Nu säger herr Bergman att man inte skall kasta om bostadspolitiken efter tillfälliga störningar. För det första vet vi bra litet om hur pass tillfälliga dessa s.k. störningar är. För det andra skulle jag tro att bostadsproducenterna runt om i landet just nu är i färd med att pröva möjligheterna att finna vägar för att förbilliga bostadsbyggandet och därigenom få fram lägre hyror. Om därför herr Bergmans uttalande var avsett som något slags varning till dem, tror jag att han talade för döva öron. Det lät på herr Bergman som om det var första gången han hörde mig tala om en femårsplan. I så fall har herr Bergman lyssnat dåligt, ty det har jag gjort flera gånger tidigare. Herr Bergman förde sedan ett något besynnerligt resonemang beträffande konkurrens på likvärdiga villkor. Han erkände att man tidigare favoriserade de s.k. allmännyttiga företagen. Det har berott på ränteeftergifterna, ty det har varit en klar ekonomisk förmån att få låna 100 procent jämfört med att få låna 85. Detta erkände herr Bergman nu. Jag har haft svårt att få honom att erkänna detta under den tid debatten härom pågick, men herr Bergman är nu villig att erkänna att det hela har ändrats. Jag nämnde aldrig i dag uttrycket konkurrens på lika villkor, men jag talade om en höjning av lånegränserna för enskilda som bygger hyreshus, därför att jag anser att det är bra med konkurrens även på förvaltningsstadiet. Jag tror att de allmännyttiga företagen kommer att handha en stor del av bostadsproduktionen även i fortsättningen. Jag tror att det är bra om deras resultat kan jämföras med en bostadsförvaltning i enskild regi. Vi får säk rare en sådan konkurrens om lånegränsen höjs till 90 procent än om den bibehålles vid 85 procent. är man angelägen om att få konkurrens bör man alltså höja den övre lånegränsen. Beträffande toltalfinansieringen sade herr Bergman att en undersökning av de tekniska möjligheterna pågår. Det är inget fel i att en sådan undersökning kommer till stånd; felet är bara att statsutskottets majoritet har tagit ståndpunkt utan att veta något om de tekniska möjligheterna.
Herr talman! Herr Bergman sade bl.a. att centerpartiet ingenting har gjort för att hindra ryckigheten i bostadsbyggandet. Jag vill erinra herr Bergman om interpellationer som framställts och motioner som väckts från centerpartihåll under åren 1965 och 1966 — det är dessa medel som står oppositionen till buds. Jag vill också erinra om riksdagens enhälliga beslut 1965 och 1966 att i skrivelse till Kungl. Maj:t framhålla att kapitalfrågorna för bostadsbyggandet bör ordnas. Efter vad jag vet tog regeringen inget initiativ under 1965. Hösten 1966 tillsatte regeringen en arbetsgrupp och tog då också kontakt med bankerna; därefter ordnades kreditgivningen till bostadsbyggandet. Beträffande ryckigheten och den häftiga omkastningen 1966 varnade vi härför. Herr Bergman sade att det av tekniska skäl inte går att häftigt kasta om bostadsbyggandet. Herr Bergman talar därvid av egen erfarenhet, eftersom regeringen har försökt göra detta men misslyckats. Det råder inget samband, sade herr Bergman, mellan den av statsrådet Lundkvist tillsatta utredningen om en reformering av byggnadslagstiftningen och centerpartiets motioner beträffande miljöfrågorna. Jag beklagar att herr Bergman inte ser sambandet; jag får väl försöka tro honom på hans ord. Men jag måste då konstatera att socialdemokraterna ligger några år efter centerpartiet. Vi ser sambandet, eftersom vi i direktiven till utredningen känner igen många uttalanden som vi tidigare gjort i våra motioner. Det är väl ändå ett framsteg att herr Bergman — om jag hörde rätt — inte försvarade den del av utskottsutlåtandet vari avrådes från en statlig utredning. Den är ju redan tillsatt. Herr Bergman hörde tydligen inte på mig när jag redogjorde för det särskilda bidraget till barnfamiljerna på 100 kronor. Jag sade att det inte var något stort bidrag men att det ändå kunde ha betydelse för dem som kom i åtnjutande därav. Det råder alltså inget motsatsförhållande mellan herr Mundebo och mig i det avseendet. Detta särskilda bidrag skall utgå till alla som får oreducerade bidrag, och sådana utgår efter vad jag vet till två-, treoch fyrbarnsfamiljer och har alltså i stort sett inte något samband med antalet barn upp till fem.

till blandekonomi. Men varför då begränsa blandekonomins villkor?

För det tredje: Skall man tro herr Bergman finns det en oerhörd spännvidd i statsrådet Odhnoffs proposition.

Nog har vi från oppositionens sida flera gånger haft anledning att framföra kritik mot statsrådet Odhnoff, men direkt lagstridighet har vi ju inte angripit statsrådet för. Det gör nu herr Bergman. Genialitet eller lagstridighet — vad är sanning?

Herr talman! Jag vet inte hur det kommer sig att herr Bergman har så svårt att läsa statsutskottets utlåtanden. När han studerat reservationen nr 1 till statsutskottets utlåtande nr 101 har han inte kunnat bli på det klara med vilken av två meningar han där borde ty sig till. Jag tycker att herr Bergman skall ty sig till båda dessa meningar. I första stycket heter det: »Utskottet finner det otillfredsställande att ingen samlad familjepolitisk reform kan beslutas av årets riksdag.» Jag tycker att detta är ett riktigt konstaterande — det är otillfredsställande. I andra stycket görs konstaterandet, att den delreform som nu genomförs »tillgodoser i betydande utsträckning det angelägna kravet på ett särskilt stöd till familjer med låga inkomster». Detta är också ett riktigt konstaterande, men det hindrar inte att förslaget har brister och endast utgör en delreform. Herr Bergman sade vidare beträffande själva administrationen, att kommunaltjänstemännens bekymmer är sekundära; kommunalmännen är bara redskap, som inte skall »fördunkla eller försvåra». Ja, jag hoppas verkligen att herr Bergman har den synen på kommunaltjänstemännen, att de icke skall fördunkla eller försvåra. Men vi måste ställa det kravet också på lagstiftningen, att den inte skall fördunkla eller försvåra. Det kommer att bli betydande administrativa problem. Herr Bergman kan vända sig till kommunförbunden eller enskilda kommuner för att få den uppgiften bestyrkt. Jag kommer så till den påstådda genialiteten i denna delreform. Herr Bergman har i en motion kritiserat propositionen på ett par viktiga punkter, nämligen i fråga om utrustningsstandarden och utbetalningen av bidragen. Nu tycker jag att de alternativ som herr Bergman föreslår närmast är mindre geniala. Men, herr talman, detta innebär förvisso ingen hög värdering av familjeministerns genialitet på dessa punkter.
Herr talman! Herr Mundebo försökte ge sken av att jag inte visste vilken mening i reservationen jag tydde mig till. Jag angav detta klart. Jag hoppas att det av protokollet kommer att framgå, att det är meningen i andra stycket som jag tycker om. Herr Mundebo har alltså två åsikter i samma fråga, och det var bara det jag ville konstatera. Vad vi i dag diskuterar är ju det förslag som nu ligger på riksdagens bord och inte de ytterligare förslag som herr Mundebo tyckte att vi i dag skulle diskutera, och det var ju olika partiers företrädares värdering av det i dag föreliggande förslaget som herr Mundebo återgav. Jag tror att herr Mundebo vid en efterläsning av det sagda skall komma fram till någonting annat än det han kommit fram till nu när han lyssnat till debatten. Den motion jag har väckt blåses nu upp till en mot reformen starkt kritisk meningsyttring. Men läser ni hela motionen från början till slut, så skall ni finna att det är någonting annat som där strålar fram. Jag har också tidigare sagt det jag säger här, nämligen att jag tycker att det är av oerhört stor betydelse både för låginkomsttagarna och för samhället i dess helhet att man kan ordna det så att människor med låga inkomster och många barn kan svara för en ökad efterfrågan bl.a. på bra bostäder. I de två delavsnitt där jag varit med och motionerat och reserverat mig yrkas på ändringar som är mycket sekundära och inte alls centrala i sammanhanget. Jag vill sedan ta upp fröken Ljungbergs resonemang om blandekonomin och bostadsproduktionen. Hon frågade mig om det råder lika villkor för enskilda byggmästare och kommunala bostadsbolag. Det gör det inte och det kan det aldrig göra, av det skälet att de har olika målsättning. Det ena är ett självkostnadsbestämt företag och det andra ett vinstbestämt företag. I denna målsättning ligger skillnaden, och detta gör att man inte kan behandla dem exakt lika i alla sammanhang. Men kan fröken Ljungberg säga mig någon näringsgren i detta land som är så gynnad som entreprenörerna och byggmästarna? Om de vill bygga hus med statliga lån får de finansieringen av den vara de vill framställa garanterad upp till 85 procent. Jag vet ingen annan näringsgren där man har det så väl förspänt. Herr Nilsson i Tvärålund tog upp miljöfrågorna igen och beklagade att jag inte hittat något samband mellan utredningen och hans motion. Jo, visst finns det ett samband, herr Nilsson i Tvärålund. Det finns ett samband så till vida att de tankar som började odlas redan i början av 1960-talet så små ningom till vissa delar och i vissa avsnitt har flagat av sig i centermotioner. Men utredningen är ingen produkt av det yrkande som herr Nilsson i Tvärålund har ställt; den berör ett annat och mycket vidare avsnitt av samhälls planeringen. Till herr Gustafsson i Skellefteå vill jag säga att jag inte sade — nu måste jag börja med detta evinnerliga tjat om vad man har sagt och inte sagt, men det är ju så att en hel del genmälen baserar sig på missuppfattningar — att det tidigare var så att de allmännyttiga bostadsföretagen var favoriserade. Jag sade att ni argumenterade utifrån ståndpunkten att de var favoriserade. Jag argumenterade emot det då. Nu är denna eventuella skillnad borta, och nu finns alltså inte grunden kvar för att föra den debatten. Detta kommer naturligtvis på nytt att missförstås, så det är väl därför inte så stor mening att fortsätta detta resonemang.

Jag tror att vi nog kan ställa det kravet på varandra här i huset att vi inte skall begära att andra ledamöter skall företräda oss i skilda yrkanden. Jag hittar här bland mina papper en anteckning om en annan synpunkt som fröken Ljungberg. tog upp; det gäller valfriheten i hustyper. Låt mig citera reservationen. Där står: »I anledning av motionerna 1I:324 och II:428 samt 1: 327 och II: 695 vill utskottet dock i detta sammanhang uttrycka som en målsättning att andelen småhus i nyproduktionen bör ökas så att den motsvarar konsumenternas faktiska efterfrågan.» Då vi nu: har en totalvolym för byggandet bör vi alltså se till att efterfrå gan på småhus tillgodoses. Och det måste ske på bekostnad av att tillgodose efterfrågan på flerfamiljshus.

Herr talman! Nej, herr Bergman, jag anser inte att andelen småhusbyggande motsvarar efterfrågan på samma sätt som motsvarighet finns i fråga om flerfamiljshus. Det som ligger bakom är ju att just nu kan vi inte bygga så att vi tillgodoser efterfrågan helt och hållet — det är alldeles tydligt. Herr Gustafsson i Skellefteå använde tidigare i dag en formulering som jag tyckte var mycket tilltalande; han talade om en målsättning att bygga upp mot efterfrågans tak, det var ungefär så han uttryckte sig. Det är väl det som det handlar om, men här gäller det relationerna mellan de båda. Jag begärde egentligen, herr talman, ordet för att framhålla att jag tycker att herr Bergman blandar ihop vissa saker.

Vidare vill jag fråga om inte herr Bergman blandade ihop byggmästare och byggherrar i sin replik?

Herr talman! Jag håller med herr Bergman om att det borde ha funnits ett yrkande om en sänkning av basannuiteten från 5,1 till 4,6 procent. Anledningen till att inte ett sådant yrkande framställts från kommunistiskt håll var att SAP:s extra kongress beslutade rekommendera en sådan sänkning. Och eftersom förslagsställaren på den kongressen sitter i denna kammare ville jag inte stjäla det initiativet vare sig från honom eller från socialdemokraterna i övrigt. Jag är alltså i princip enig med herr Bergman om att talar man för en sak så skall man naturligtvis ha ett yrkande i enlighet härmed. Men i detta speciella fall hade vi litet svårt att ställa ett sådant yrkande, då jag som sagt högst ogärna stjäl initiativ från andra.

Herr talman! Herr Bergman förefaller orolig för att han skulle ha givit något erkännande åt att det tidigare har förekommit en favorisering av de allmännyttiga företagen i fråga om lånevillkoren. Han säger att nu är skillnaden borta. Detta innebär väl att han medger att det har varit en skillnad tidigare. Den skillnaden kan inte ha varit annat än till fördel för de allmännyttiga företagen eftersom de har fått en större andel av lånesumman till låg ränta än vad de enskilda har fått. Nu är emellertid det problemet borta, men problemet med de olika lånegränserna kvarstår i alla fall. Det är inte riktigt samma sak, om man får låna 85 procent eller om man får låna 100 procent av bostadskapitalet. Anledningen till att vi nu vill höja procentsatsen är att vi med viss oro ser att de enskildas hyrehusbyggande minskar undan för undan. Jag tror inte det skulle vara bra om det skulle försvinna. Vi behöver nog ha ett visst enskilt hyreshusbyggande att jämföra de allmännyttiga företagens med. Jag tror att det även ur konsumenternas intresse är att att det får fortfara på det sättet.
Herr talman! Herr Bergman tog på nytt upp miljöfrågorna i centerns motioner och säger att de direktiv som nu föreligger för utredningen om byggnadslagstiftningen är betydligt vidare och omfattar ett större avsnitt än vad vi har förordat i våra motioner. Jag bestrider detta. Centern känner igen de motiv som framförs i direktiven. I så fall försöker väl herr Bergman göra gällande att han inte har förstått eller att han missförstått centerns motioner tidigare, och det kan vara en förklaring även om jag har svårt att tro på den. Sanningen är väl att socialdemokraterna varit litet på efterkälken i dessa frågor. Vidare sade herr Bergman att det skulle vara en motsättning mellan två olika uttalanden i reservationen nr 1 i statsutskottets utlåtande nr 101. I den första meningen framhålls ju att vi finner det otillfredsställande, att riksdagen inte får ta ställning till en samlad, stor familjereform. Jag vill gärna fråga statsrådet Odhnoff om hon anser att detta är den samlade, stora familjereform som avsågs i fjol när riksdagen avslog centerpartiets yrkande att riksdagen skulle skriva till Kungl. Maj:t med begäran om ett högre barnbidrag till årets riksdag. Vi uppfattar det föreliggande förslaget som en delreform men säger i den andra meningen, som påtalades av herr Bergman, att detta är en betydande reform så till vida att den möjliggör för de mindre inkomsttagarna bland barnfamiljerna att erhålla ett större konsumtionsutrymme. Mellan de två meningar som åberopades av herr Bergman finns alltså ingen motsats, utan det rör sig om en förklaring till vår uppfattning om hur en familjereform på området bör te sig i framtiden och vad som är nödvändigt genomföra i dag.
Herr talman! Fröken Ljungberg ville ge sken av att de allmännyttiga företagen skapat en speciellt gynnsam situation för entreprenörbyggmästarna. Men det har inte de allmännyttiga företagen, eftersom det rör sig om en kritisk kö pare av deras varor som de inte varit vana vid tidigare. Det är detta som gör irritationen mot företagen i fråga så stor inom byggmästarsektorn. Flertalet av de hus som uppförs av allmännyttiga företag upphandlas nämligen på den öppna marknaden med konkurrens och då av skärpta husköpare. Tidigare fanns inte sådana ty då låg andra värderingar till grund och ingen teknisk-ekonomisk granskning av de hus som byggdes ägde rum. Samhället har ställt stora krav på byggnadsindustrin totalt sett, och det medför att det är gynnsamt att vara entreprenör. Därför blir det också den ena miljonären efter den andra inom denna bransch. De startar kanske inte med tomma händer, men de har inte mycket under naglarna och slutar kanske med stora slantar i fickan. Det är alltså samhällets allmänna drive för byggande som skapat detta, och irritationen över de allmännyttiga företagen bottnar alltså i att de är kritiska köpare. Men det finns också enskilda byggmästare som bygger själva för att förvalta och som då får låna upp till 85 procent. Det var den kategorin jag talade om. Beträffande lånegränserna vill jag säga herr Gustafsson i Skellefteå att jag förutsatte och fortfarande förutsätter att han inte vill utgå ifrån vad jag sagt utan misstolka detta. Jag vill framhålla att ni hängde upp er argumentering på den inställningen, men nu är den kroken borta. Är den bilden tillräckligt klar? Jag har inte tagit ställning till om kroken fanns — men ni hängde upp resonemanget på den. Nu är som sagt kroken borta. Herr Gustafsson vill höja lånegränserna för de enskilda, men det måste väl finnas någonting som markerar att företaget ägs av enskilda. Skall de ha samma lånevillkor som de allmännyttiga företagen är de inte längre enskilda företag utan kommuneller statsägda liksom de allmännyttiga företagen, där huvudmännen finns i stat eller kommun. Där ligger skillnaden. Skall man då socialisera dem eller vad vill ni göra? Att socialisera kan väl ändå inte vara er tanke. Till herr Nilsson i Gävle som var rädd för att stjäla vill jag säga: Stjäl gärna bra saker som vi hittar på! Vi är glada om många vill stjäla hos oss ty då får vi en chans att få igenom de idéer vi tror på. Var inte rädd att ta goda idéer ifrån oss av moraliska skäl. Den utredning som herr Nilsson i Tvärålund talade om har inte sammanträtt än men när den gör det kan han kanske orientera sig beträffande direktiven och motionerna, och sedan kan det bli spännande att föra en debatt med honom.

Herr talman! Några deltagare i denna diskussion har talat om bostäder, andra om barnfamiljer. Någon uppträdde också som expert på tvättfrågor. Jag undrar bara litet stillsamt om den tvättexperten också är expert på hur man passar barn och lagar mat på samma gång som man tvättar. Jag skall emellertid inte uppehålla mig vid de sakerna utan skall i stället ta upp det regeringsförslag som nu ligger på kammarens bord och som innebär ett ökat ekonomiskt stöd till över 400 000 barnfamiljer. Detta ökade familjestöd har formen av nya bostadstillägg och höjda bidragsförskott och skall främst gå till barnfamiljer i låglönegrupperna, till flerbarnsfamiljer och till ensamstående barnförsörjare. Kostnaderna för den reformen uppgår per år till i runt tal 300 miljoner kronor. Jag har fått många bevis på att det ute bland allmänheten finns en stark förankring för den inriktning av familjestödet som regeringens reformförslag är ett uttryck för. Jag har också med tillfredsställelse konstaterat att regeringsförslaget har behandlats positivt av utskottet. När jag nu berör några av de reservationer som finns fogade till statsutskottets utlåtande nr 101 kan jag göra det mot den bakgrunden att oppositionen egentligen inte har lagt fram några motförslag till regeringens förslag om en familjepolitisk reform. Detta är ganska överraskande, ty det är ju inte många månader sedan vi fick höra från folkpartihåll att regeringens förslag var en stor besvikelse. Men i dag är tydligen även folkpartiet med på noterna. Regeringens förslag innebär att vi nu genomför betydande förbättringar för de barnfamiljer för vilka stödbehovet är störst. Vi vill inte uppskjuta avgörandet i denna viktiga fråga, herr Mundebo. Det är närmast folkpartiet som har tvekat inför en sådan handlingslinje. Ännu sent i höstas, när jag hade en interpellationsdebatt med herr Dahlén i första kammaren, visade man i folkpartiet ett mycket svalt intresse för det reformarbete regeringen då sysslade med. I folkpartiet ville man den gången — liksom herr Nilsson i Tvärålund gör i dag — i stället tala om det s.k. samlade greppet. Det skulle i praktiken ha inneburit ett reformstopp i familjepolitiken till dess en hel rad omfattande och svårlösta utredningskomplex hade redovisats och remissbehandlats. Medan regeringen under hösten och våren målmedvetet arbetade fram sitt reformförslag ropade oppositionen under yviga gester på detta samlade grepp. Därför var det med spänning jag väntade på vad som skulle hända när oppositionen gjorde sitt stora utspel i familjepolitiken. Och vad blev det då av det utspelet? Jo, när de borgerliga partierna skulle ta sitt samlade grepp, kunde de inte ens samla sig till en gemensam reservation till utskottets utlåtande. Högern tyckte på ett sätt och mittenpartierna på ett annat. Det enda de borgerliga partierna tycks ha kunnat samla sig om är att regeringens reformförslag bör genomföras. Såsom jag nyss nämnde, innebär regeringsförslaget en kostnadsökning med omkring 300 miljoner kronor per år. Jag vill påminna om att familjepolitiska kommittén, där alla de tre borgerliga partierna är representerade, konstaterade att en ökning av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna förutsätter både att det skapas statsfinansiellt utrymme för en sådan reform och att den totala konsumtionsökningen hålls inom de ramar som samhällsekonomin medger. En sådan bedömning har kommittén haft att göra enligt sina direktiv. Mot denna bakgrund föreslog den parlamentariskt sammansatta kommittén en reformkostnad på omkring 300 miljoner kronor, och det är också denna summa som nu återkommer i regeringsförslaget. Men folkpartiet och centerpartiet har utöver detta föreslagit en barnbidragshöjning med 100 kronor per år. Detta skulle öka statens utgifter med ytterligare 180 miljoner kronor nästa budgetår. Det var tydligen meningen att dessa pengar skulle tas ut genom skattehöjningar, som mittenpartierna påyrkat men som riksdagen redan har avslagit. Jag känner inte till, varifrån mittenpartierna nu tänker skaffa sig dessa extra 180 miljoner kronor — det har ännu inte uppgivits — men vi emotser naturligtvis med spänning ett sådant besked. Vi vet ju att det inte finns något utrymme för en ytterligare kostnadsökning på flera hundra miljoner kronor. Såsom jag framhållit i propositionen skulle en höjning av det nuvarande barnbidraget begränsa möjligheterna att genomföra en kraftig förbättring för de Srupper av barnfamiljer där stödbehovet är störst. Genom den av regeringen föreslagna reformen kan man ge en långt större förstärkning av det ekonomiska familjestödet till barnfamiljer med lägre inkomster. Låt mig ta ett par exempel! få statligt och kommunalt bostadstilllägg på 3 120 kronor. Räknar man från det familjebostadsbidrag, som familjen kan ha i dag, finner man att bostadstilllägget enligt regeringens förslag ger ett ökat stöd med omkring 2200 kronor. Skulle de pengar som finns tillgängliga i stället användas till en allmän barnbidragshöjning, skulle förbättringen för denna trebarnsfamilj stanna vid 500 kronor. En ogift eller frånskild förälder med ett barn under 16 år och en årsinkomst på 15 000 kronor får genom regeringsförslaget bostadstillägg med 720 kronor och en höjning av sitt bidragsförskott med omkring 300 kronor, alltså en förbättring på omkring 1000 kronor. Denna förälder får alltså mer än dubbla barnbidragssumman. En barnbidragshöjning inom samma kostnadsram skulle ge 165 kronor. När mittenpartierna försökte finna angreppspunkter på det bidragssystem, som regeringen föreslagit, har man tydligen haft rätt stora svårigheter. I sina motioner, I: 802 och II: 1040, anför mittenpartierna att det ur jämlikhetssynpunkt är angeläget att de sämst ställda barnfamiljerna får ett så stort stöd som möjligt. Ja, det håller jag verkligen med om, och det är så regeringen har resonerat. Fortsättningsvis framhåller emellertid motionärerna att de därför finner det motiverat att höja det föreslagna bostadstillägget med 100 kronor per år, d.v.s. 8 kronor i månaden. Då regeringen för en fembarnsfamilj föreslår 320 kronor i månaden i statligt bostadstillägg, skall det vara 328 kronor i månaden för att uppfylla mittenpartiernas krav på jämlikhet. Jag tror att vi har betydligt längre att gå innan vi når fram till jämlikhet. När folkpartiet och centerpartiet tror att jämlikheten kan köpas för 8 kronor, så visar det att dessa partier saknar kontakt med den verklighet som ifrågavarande stora grupper representerar. och är betecknad nr 2 — har mittenpartiernas företrädare försökt sig på att ändra de stegvis uppbyggda reglerna rörande kraven på viss utrymmesstandard när det gäller bostadstillägg. Enligt reservationen skulle bostadstillägget kunna utgå med maximalt belopp oberoende av storleken på den bostad familjen har. Det må så vara om man önskar ett familjestöd som inte alls är anknutet till bostaden — men då skall man tala om det i sammanhanget. Mittenpartierna redovisar denna sin ståndpunkt i en helt annan reservation — den närmast föregående, som börjar längst ned på s. 15 i utlåtandet. Där uttalas att det i princip borde vara på detta sätt men att ett sådant system bör införas först när det finns statsfinansiella möjligheter härför. Dessa statsfinansiella möjligheter tycks för mittenpartierna ha uppkommit mellan sidorna 15 och 16 i statsutskottets utlåtande nr 101. Det är ett märkligt sätt som centern och folkpartiet handskas med statens pengar på! Reservationen 5 i det aktuella utlåtandet gäller sättet för utbetalning av det nya familjestödet. Enligt denna reservation skulle man för en del bidragstagare konservera det utbetalningsförfarande som gäller för nuvarande familjebostadsbidrag och som innebär att bidragen betalas ut till hyresvärden i stället för till familjen själv. Reservationen har väckt stor glädje — den rena glädje som kallas skadeglädje — på oppositionskanten. Ändå har en talesman för dem som väckt det motionspar, på vilket reservationen bygger, karakteriserat punkten som skäligen oväsentlig i det stora sammanhanget. Självfallet kan man rörande olika avsnitt i ett sådant här reformförslag ha skilda uppfattningar. Herr Bergman står för sin uppfattning och jag står för min — vi kan diskutera ståndpunkterna utan att fördenskull bli ovänner. Det finns ju mer än ett gemensamt språk som förenar OSS. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag anser att reservationen är ganska omöjlig. Förslaget skulle, som utskottsmajoriteten framhållit, leda till en ordning där ett flertal olika utbetalningssystem skulle fungera vid sidan av varandra. Jag skall inte nu gå in på alla de krångligheter som ett bifall till reservationen skulle föra med sig, men jag är beredd att återkomma i detta stycke, om så erfordras. Regeringen har för sin del ansett att det nya familjestödet konsekvent bör betalas ut direkt till familjerna, och jag beklagar att det inte rått fullständig enighet på denna punkt inom utskottet. Detsamma vill jag säga om den reservation som innebär att en sådan detalj som badrummets placering skulle reducera det föreslagna bostadstillägget med 720 kronor per år för omkring 10 000 barnfamiljer i landet. Herr Bergman har dåliga erfarenheter av dessa familjers bostadssituation. Jag har från andra håll i landet den erfarenheten att det finns bostäder, som är utmärkta familjebostäder i många avseenden men har badrummet placerat i källaren. Långt in på 1950-talet byggdes sådana familjebostäder. Jag tycker att det skulle vara oriktigt att ta ifrån dessa familjer cirka 7 miljoner kronor per år. Jag har velat uppehålla mig något vid de reservationer som finns, men mot reservationerna står ett uttalande av utskottsmajoriteten, som över hela 'linjen tillstyrker de reformförslag som lagts fram i propositionen. Kanske kan det tillåtas mig, herr talman, att sluta med att säga att jag personligen känner en djup glädje och tillfredsställelse över detta för egen del, men också för de många barnfamiljers skull som härigenom får väsentliga förhättringar.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff är tillfredsställd över den föreslagna reformen på familjepolitikens område. Jag hade heller inte väntat någonting annat. Som jag antydde i mitt första inlägg var den betygsättningen från regeringens sida given. Statsrådet väntade med spänning på oppositionens alternativ när regeringsförslaget var presenterat. Vi har väntat med ännu större spänning på regeringens förslag och vi blev besvikna. Vi har väntat oss mer än den delreform som presenterades. Men det fanns ju inget alternativ från oppositionen, säger statsrådet Odhnoff, därför var hon besviken. Jo, vid flera tillfällen har presenterats ett sådant alternativ: i mittenpartiernas program och i ett flertal motioner. I vårt förslag ingår, som jag redan nämnt, höjda allmänna barnbidrag, särskilda bidrag till familjer med låga inkomster och flera barn, prövning av frågan om vårdnadsbidrag samt en skattereform. Det var inte möjligt att genomföra en sådan stor reform, säger statsrådet Odhnoff. Jag tror att det hade varit möjligt, men regeringen har försummat att samordna utredningsarbetet på familjepolitikens område. Man har hänvisat sammanhängande frågor till flera olika utredningar, vilket fördröjt och försvårat utredningsarbetet. Chansen att nu göra en samordnad reform borde inte ha försuttits. Mittenpartierna vill ha ett reformstopp, sägs det. Jag tycker det är en oanständig karakteristik av mittenpartiernas arbete på familjepolitikens område att påstå att vi vill ha ett reformstopp. Vi har vid upprepade tillfällen presenterat ett program för familjepolitiskt reformarbete. Om det inte är möjligt att genomföra programmet på en gång, vill regeringen inte uppskjuta en delreform, utan genomföra den. Vi har också sagt ja till en sådan delreform och vi har till och med betygsatt den delreform som nu görs genom att säga att den i stor utsträckning tillgodoser kraven. Men vi vill samtidigt klart markera att detta är en delreform. Vad innebär då den delreformen? Vi har fått en del exempel, som har visat vad den betyder för en trebarnsfamilj. Däremot har vi denna gång inte fått de exempel som brukar förekomma på vad det betyder för fembarnsfamiljen som tjänar 16 000 kronor om året. Det beror kanske på att i den miljon barnfamiljer som vi har finns det bara 1700 fembarnsfamiljer i detta inkomstskikt. Det finns faktiskt också bara omkring 10 000 trebarnsfamiljer i inkomstskiktet mellan 16000 och 20000 kronor om året. Jag tycker inte att vi vid jämförelsen behöver uppehålla oss så länge vid just dessa inkomstgrupper; de utgör dock en liten del av en miljon barnfamiljer. Vad innebär mittenpartiernas förslag? Familjeministern förklarar — med någorlunda korrekt division — att det betyder en förbättring med 8 kronor per månad. Glöm inte bort de allmänna barnbidragen, som för trebarnsfamiljen betyder ytterligare 300 kronor om året! Detta bör läggas till det särskilda statliga bostadstillägget. Vi har samma syn när det gäller familjepolitikens allmänna inriktning. Tyngdpunkten bör ligga på familjer med låga inkomster, familjer med flera barn och ensamstående barnförsörjare. Men vi finner det inte tillfredsställande att man utelämnat det grundläggande stödet, nämligen de allmänna barnbidragen, i den reform som nu genomföres; det borde varit möjligt att höja dem. Vi har presenterat ett klart program för en omfattande familjereform. I sitt inlägg uppehöll sig statsrådet Odhnoff till 99 procent vid en granskning av reservationerna. Jag är tacksam för denna granskning, och jag är övertygad om att ett studium av reservationerna kommer att visa styrkan i:reservanternas argumentering.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff uttryckte i slutet av sitt anförande sin glädje över att ha framlagt detta förslag, varigenom barnfamiljerna i lägre inkomstgrupper skulle få ett betydande inkomsttillskott. Jag har tidigare uttryckt samma glädje över att detta förslag lagts fram. Vi kan inte ta ansvaret för att skjuta på denna reform i avvaktan på en större, samlad reform. Statsrådet Odhnoff svarade dock inte på min fråga om huruvida detta var en stor, samlad reform. Vi får nog ändå vänta på en sådan en tid eller hur? Denna reform är nödvändig. Vi har ett låglöneproblem här i landet, som är särskilt kännbart för barnfamiljerna.

Detta senare förslag tar sikte på ett förhållande, som barnfamiljerna i inte ringa utsträckning möter just i Stockholm och övriga storstäder. Statsrådet Odhnoff frågade hur vi skulle få fram de 180 miljoner kronor, som skulle krävas för den höjning av barnbidraget som vi föreslår. Centern och folkpartiet har berett utrymme för detta i sitt budgetförslag. Om regeringen avslår centerpartiets och folkpartiets förslag i detta avseende, blir ju inte ansvaret vårt; det faller på regeringens ansvar att regeringen rycker undan möjligheterna till reformens genomförande. Det är det ansvaret som regeringen i så fall måste ta på sig, om riksdagen skulle besluta om den höjning vi föreslår. Statsrådet Odhnoff menar väl inte att en regering kan göra på det sättet, att det första den gör är att undanröja de ekonomiska möjligheterna för en opposition att verka, och att oppositionen sedan kan åka hem? Så kan inte en demokrati fungera. Jag tror inte att man bör uttala sig så föraktfullt om den extra hundralapp som vi vill ge de sämst ställda barnfamiljerna. Det är en alltför onyanserad bedömning i detta sammanhang. Jag anser att detta tillskott kommer att bli av betydande värde för dem det berör.

Herr talman! Först ett par ord om statsrådet Odhnoffs anförande, som var mycket polemiskt! Bl. a. har jag undertecknat en reservation till andra lagutskottets utlåtande nr 40, vilken gäller höjningen av barnbidragen. Jag vill ställa den frågan till statsrådet Odhnoff: Var har vi gett uttryck för att denna ställs som alternativ till regeringens förslag? Statsrådet Odhnoffs resonemang gick faktiskt ut på att genom en höjning av barnbidragen skulle barnfamiljerna få så och så mycket, men genom det förslag som statsrådet har lagt fram skulle de få mera. Vi har klart gett uttryck för vår uppfattning i reservationen, där det står: »Utöver de förbättringar som genomförs i enlighet med ovan nämnda proposition är en höjning av de allmänna barnbidragen motiverad.» Vi har där också klart sagt ifrån, att detta är en kompensation för den penningvärdeförsämring som har ägt rum sedan 1965, då barnbidragen senast höjdes. Vi har haft prisstegringar och skatte höjningar och det har inte blivit någon kompensation för dessa, men jag tror att man kan se denna hundralapp såsom en form av kompensation. Däremot blir det genom den ingen standardförbättring, utan den är endast avsedd att täcka den kostnadsökning som har skett sedan 1965. Sedan vill jag knyta an till den debatt som tidigare förts här om bostäderna och familjepolitiken i övrigt. Jag vill säga att diskussionen här har rört sig om mycket betydelsefulla och vittomfattande ämnen. De är betydelsefulla sedda ur den synpunkten, hur vi formar vårt framtida samhälle, men också — och inte minst — ur den enskildes och familjens synpunkt. Dagens bostadssituation har så ingående diskuterats här tidigare, att jag inte direkt skall uppehålla mig vid denna frågeställning. Däremot skall jag helt kortfattat lägga fram några synpunkter på frågan om valmöjligheten beträffande bostadsort. Det finns i dag många exempel på att det råder stort intresse för att bosätta sig utanför de egentliga tätorterna. Jag tror inte att detta intresse kommer att minska. Ökad fritid och önskan att utnyttja denna fritid kommer att leda till att den enskilde i större utsträckning kommer att ta hänsyn till möjligheterna att utnyttja fritiden än till arbetsplatsens belägenhet när han skall välja sin boplats. Men hur är det med planmyndigheternas politik på detta område? Har denna fått den inriktningen, att bostadskonsumenternas val av boendemiljö är en fråga som existerar? Jag har den uppfattningen att valmöjligheterna i stället här kraftigt har beskurits. Borde inte i stället planmyndighetens uppgift vara att tillgodose den efterfrågan som uppstår om allmänheten vill ha möjligheter att fritt välja bomiljö? Därtill kommer de miljöpolitiska problemen som hittills figurerat här i debatten. De har nu på allvar kommit med i samhällsdebatten i stort. Jag tror att denna fråga ger anledning till ett nytänkande då det gäller bostadsbyggandet och dess planering. Detta problem blir aktuellt på ett helt annat sätt än tidigare när vi däri för in frågan om miljön i hela dess vidd och dess betydelse. Under senare år har det byggts ganska många fritidsbostäder, och ännu fler personer kommer tydligen att efterfråga sådana. Det har för många människor inneburit en dubbel bosättning, och jag skulle tro att behovet av en dubbel bosättning kommer att öka särskilt om en fortsatt koncentration blir följden. För många familjer är emellertid denna boendeform omöjlig helt enkelt därför att de inte har råd med dubbel bosättning. I denna situation är det många som diskuterar möjligheten att i stället bosätta sig på landsbygden på rimligt avstånd från en tätort med arbetsoch utbildningsmöjligheter. Jag vet inte om herr Bergman är inne, men han har förut betecknat detta som egnahemsromantik. Han har här sagt att vi har talat om valfrihet, men jag ifrågasätter om detta tal givit resultat i det praktiska handlandet, ty här existerar faktiskt inte den valfrihet som så många människor i dag efterfrågar. Jag återkommer till frågan om vilka resurser som avdelas för att tillmötesgå dessa människors behov och önskemål och vilket intresse myndigheterna visar dem. Jag vet inte om det i direktiven för den utredning som herr Bergman tidigare talade om ingår någonting om planeringen. Jag vet heller inte om denna utredning kommer att ta upp de frågeställningar som jag här gjorde. Jag tror att det är tid att anlägga en annan syn på dessa frågor, och det finns ur skilda synpunkter starka skäl att skapa möjligheter för ett boende även utanför den egentliga tätorten för dem som så önskar. Jag tror att det inte är fråga om någon liten grupp. Problemet hänger intimt samman med frågan om låginkomsttagarnas situation. Denna berörs indirekt i de utskottsutlåtanden som här behandlas. Många i denna grupp har berörts av konjunkturerna. De har drabbats av bostadssituationen, och avståndet mellan högoch låginkomsttagare har inte krympt. Jag är medveten om att vi lönevägen inte klarar av den situation som föreligger, om man än gör aldrig så stora ansträngningar. Skattepolititiken och familjepolitiken är nödvändiga komplement för att skapa större rättvisa mellan skilda yrkesgrupper. Samhällets familjepolitiska åtgärder måste därför syfta till en utjämning mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Likaså måste strävandena vara att utjämna försörjningsbördorna mellan olika perioder i människans liv. Familjepolitiken måste därför — som jag ser saken — vara en solidaritetsoch jämlikhetssträvan, och av denna anledning måste samhället ge ett särskilt stöd till barnfamiljerna i de lägre inkomstlägena. När centerpartiet tidigare fört fram krav på samhällets utbyggnad av familjepolitiken, har dessa solidaritetsoch jämlikhetssträvanden legat till grund. Vi ser förslagen beträffande familjepolitiken som en väsentlig reform i strävandena att bygga upp ett trygghetssamhälle, och därför får inte åtgärderna på familjepolitikens område släpa efter som de hittills gjort. Det familjestöd som föreslås bör, statsrådet Odhnoff, kunna ligga till grund för en familjepolitik som i framtiden skapar ökad trygghet och valfrihet. Det finns anledning att säga detta; det är väl inte nödvändigt att alltid framlägga alternativ, ty det finns förslag från regeringen som även en representant för oppositionen kan acceptera. tas, som jag förut nämnde, frågan om en höjning av barnbidraget upp. Jag skall inte beröra den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen mera; dels har herr Nilsson i Tvärålund tidigare redogjort för barnbidragets historia och centerpartiets principiella inställning till barnbidragen, dels har jag i inledningen till mitt anförande berört denna fråga. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 40 fogade reservationen samt till de vid statsutskottets utlåtanden nr 100 och 101 fogade reservationer som avgivits av centerpartiets representanter.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 40 behandlar bl.a. motionsparet I:679 och II:870 från folkpartiet och centerpartiet angående familjepolitiken. Utskottet har endast haft att ta ställning till det avsnitt som berör frågan om höjning av de allmänna barnbidragen; de övriga i motionerna aktualiserade frågorna har hänskjutits till statsutskottet för att behandlas i samband med propositionen nr 42 om ökat stöd till barnfamiljerna. Herr Mundebo har tidigare utförligt redogjort för våra förslag i dessa motioner och gjort en sammanfattning och presentation av folkpartiets syn på utformningen av den framtida familjepolitiken. Jag kan därför fatta mig kort och skall endast med några ord beröra den reservation som är fogad vid andra lagutskottets utlåtande. Samhällets stöd till barnfamiljerna är en stor fråga. Det har under senare år varit föremål för successiva förändringar som en följd av de ändrade förhållandena i samhället och i barnfamiljernas ställning. Detta har aktualiserat behovet av en samlad familjepo litisk reform som tar upp samtliga de frågeställningar som kan vara förknippade med frågans lösning. Familjepolitiska kommittén har överlämnat ett första betänkande med titeln Barnbidrag och familjetillägg och har i det sammanhanget föreslagit höjda allmänna barnbidrag samt familjetillägg som ökar för varje barn — det har tidigare i debatten redogjorts härför. Folkpartiet anser att propositionen nr 42 inte innebär någon genomgripande reform. De nu pågående utredningarna har ännu inte slutfört sina uppdrag — det gäller både familjepolitiska kommittén och familjeskatteberedningen, De förslag som lagts fram betraktar vi därför mera som delförslag och förbättringar i avvaktan på förslag om en samlad familjepolitisk reform. Det är emellertid klart, att en förstärkning av det ekonomiska stödet åt barnfamiljerna måste åstadkommas. Det förslag som framlagts i proposition nr 42 innebär förbättringar, och dessa är, som det sagts tidigare i debatten, ägnade att förstärka skyddet för de lägsta inkomsttagarna. En förstärkning av stödet till dem, som har de största ekonomiska svårigheterna när det gäller barnens uppfostran och försörjning, är högst angelägen och måste komma till stånd. Utredningen har konstaterat, att det naturligtvis finns vissa variationer mellan de olika familjetypernas situation. Men vilka åtgärder vi än kommer att föreslå och genomföra kan vi väl ändå aldrig komma fram till fullständig rättvisa. Vi har i vår motion förslagit vissa åtgärder beträffande extra barnbidrag och vårdbidrag, och det förslaget har herr Mundebo tidigare redogjort för. Men det allmänna barnbidraget kommer även i fortsättningen att vara en väsentlig del av stödet till barnfamiljerna. Enligt de uppfattningar som redovisats i våra motioner bör i en fa miljepolitisk reform bl.a. ingå en höjning av detta bidrag. Barnbidragen infördes 1948 och har sedan dess successivt höjts. Det nuvarande beloppet — 900 kronor — fastställdes 1965. Sedan dess har emellertid penningvärdeutvecklingen med åtföljande prisstegringar varit sådan, att det reella värdet av det allmänna barnbidraget urholkats. Vi vet att prisstegringarna under denna period varit betydande. Konsumentprisindex t.ex. har under perioden stigit med mellan 3,5 och 6 procent. Vi har dessutom haft höjningar av de allmänna varuskatterna, och även detta har urholkat bidragets värde. Detta innebär att barnfamiljernas egna kostnader har ökat, och i stället för en förbättring av sin standard har barnfamiljerna genom barnbidragets urholkning fått en sänkning av standarden. En höjning av det allmänna barnbidraget med 100 kronor är erforderlig för att återställa dess realvärde. En sådan höjning innebär ingen standardökning utan endast ett försök att återställa det värde som bidraget hade 1965 då det nuvarande beloppet fastställdes. I propositionen föreslås ingen höjning av det allmänna barnbidraget, utan propositionsförslaget är att barnbidraget skall utgå med oförändrat belopp och i stället kompletteras med andra åtgärder. Från centeroch folkpartihåll har vi till andra lagutskottets utlåtande fogat en reservation, vari vi yrkar att bidraget skall höjas med 100 kronor per år. Vi anser att det i avvaktan på den samlade familjepolitiska reformen är angeläget att återställa barnbidragets reella värde. Jag har tidigare angivit många skäl och motiv för vårt yrkande, och jag vill ytterligare understryka att det är av vikt att nackdelarna av denna urholkning av det allmänna barnbidragets värde elimineras.

Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till den reservation som fogats till andra lagutskottets utlåtande nr 40.

Herr talman! Jag skall inte, även om det vore frestande, gå in på den stora bostadspolitiska debatt som förs här, utan jag skall uppehålla mig vid vad den föregående talaren var inne på, nämligen den del av detta ärende som andra lagutskottet haft att behandla. Vi har i andra lagutskottet haft ett flertal motioner om höjning av barnbidraget till behandling och därvid helt naturligt även kommit in på proposition nr 42, som utskottsmajoriteten ansluter sig till. Jag citerar ur utskottsutlåtandet: »Utskottet — som inte har att taga ställning till de konkreta förslag som framläggs i propositionen — delar den uppfattning som föredraganden givit uttryck åt i fråga ominriktningen av ett ökat stöd tillbarnfamiljerna. Det kan visserligen», säger andra lagutskottet, »finnas skäl för en uppräkning av barnbidragen såväl på grund av ökade levnadskostnader som med hänsyn till intresset att bereda alla barnfamiljer del i den allmänna standardstegringen. De resurser som nu står till förfogande för ökat familjepolitiskt stöd är emellertid begränsade.

Här stiger nu den ene talaren efter den andre upp och säger: »Vi tycker att barnfamiljerna skall ha mera.» Ja, det tycker också vi andra, i all synnerhet vi inom regeringspartiet. Men vi har ju liksom alla andra här i riksdagen att ta ställning till varifrån pengarna skall hämtas. Folkpartiet har — det skall sägas till folkpartisternas heder — här i riksdagen prövat möjligheten att skaffa pengar till en höjning av barnbidraget. Folkpartiet föreslog en skattehöjning på sprit, vin och tobak utöver den finansministern föreslog. Riksdagen ville inte gå med på den ytterligare höjningen, och därmed har vi också försuttit chansen att yrka på en höjning av barnbidraget. Någon av de talare som här var uppe — jag tror det var herr Nilsson i Tvärålund — sade: Det är väl regeringens sak att skaffa fram pengar — det skall väl inte vi göra! Det är verkligen att ta ansvar som riksdagsman. Här har vi fått hela statsverkspropositionen oss förelagd, vi har diskuterat, vi har sagt att budgeten är knapp, vi har inte ytterligare höjt skatterna och vi har fått höra att en familjepolitisk reform skulle föreslås. Statsrådet Odhnoff har också presenterat en reform som såvitt jag har kunnat finna fått beröm, om än motvilligt, från borgerligt håll. Därmed är emellertid inte frågan om en sådan reform slutbehandlad. Den familjepolitiska kommittén fortsätter ju sitt arbete.

Men representanter för folkpartiet — och till min förvåning också min gode vän Rune Gustavsson i Alvesta — stiger trots detta nu upp och säger: Vi vill höja barnbidraget med 100 kronor, och hör sen! Ja, det är verkligen att driva överbudspolitik in absurdum. När man inte kan anvisa var pengarna skall tas, säger man att detta skall regeringen göra; barnfamiljerna har rättighet att få sin höjning. Nej, jag tror att det ligger mycket stor klokskap i att man, när man har ett visst bestämt utrymme som vi alla har varit med om att slå fast, skall se till att man hjälper de sämst ställda familjerna. Det kan givetvis tyckas att det är bra med generella bidrag. Vi har de allmänna barnbidragen och vi har folkpensionen, som utgår lika för alla oavsett inkomst, men vi kan inte fortsätta hur långt som helst med generella bidrag, om vi skall kunna hjälpa låginkomsttagare och de barnrika familjerna med små inkomster. Det förslag som nu föreligger till behandling är just ett sådant förslag som hjälper de små inkomsttagarna. Vi har, och det vet riksdagens ledamöter mycket väl, 1750 000 barnbidragsberättigade barn i vårt land. 100 kronors ökning för dem betyder, om jag har räknat rätt, cirka 175 miljoner kronor. Var vill ni ta dessa pengar? Jag bara frågar! Jag har redovisat att folkpartiet har prövat sitt förslag till finansiering i riksdagen, men riksdagen tyckte inte att det var bra. Jag yrkar bifall till andra lagutskottets förslag i dess utlåtande nr 40. Jag vill också säga ett par ord om det särskilda yttrande som fogats till detta uttalande och som jag har väldigt svårt att förstå.

Nu vill man i detta särskilda yttrande markera att kommittén skall vara bunden beträffande en indexreglering. Alla kommittéer önskar säkert förutsättningslöst pröva olika vägar att nå fram till målet, men i detta särskilda yttrande vill man som sagt markera att på ett avsnitt skall familjepolitiska kommittén vara bunden. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag får tillfälle att längre fram på talarlistan framföra min syn på familjepolitiken i dess helhet, i den mån det vid den tidpunkten fortfarande kan finnas någonting kvar att tillägga. Men eftersom fru Ekendahl gick in på åsiktsfördelningen i andra lagutskottet beträffande den föreslagna höjningen av de allmänna barnbidragen vill jag ta tillfället i akt för att med några ord motivera mitt ställningstagande i den frågan. Jag var där på samma linje som fru Ekendahl, nämligen att det allmänna barnbidraget icke nu bör höjas. Såsom framgått av hela debatten om den saken har bakom de olika ställningstagandena till väsentlig del legat olika bedömningar av de tillgängliga resurserna. Det kostar 180 miljoner kronor att höja barnbidraget med 100 kronor per barn och år, och man kan givetvis ha skilda åsikter om möjligheten att få fram 180 miljoner. Jag skulle bara för egen del vilja säga att för mig är det ännu mera komplicerat. Även om vi hade möjlighet att inrymma ytterligare 180 miljoner kronor i budgeten är jag inte övertygad om att jag i dag skulle rekommendera riksdagen att använda pengarna till höjning av de generella och lika barnbidragen. Det finns i förslaget till nya bostadstillägg mycket som är bra. Ett arv från den familjepolitiska kommitténs betänkande, som för övrigt i väsentliga delar kommit bort, är att tyngdpunkten ligger på de låga inkomsterna. En huvudlinje i kommitténs arbete har varit att vid utbyggnaden av familjestödet mycket starkt lägga tyngdpunkten på de lägsta inkomsttagarna, men det har funnits ytterligare en tyngdpunkt, nämligen ett lika starkt betonande av de större familjerna. Det föreliggande förslaget innebär att ju större familjen är, desto mer pengar får den. Men i förhållande till familjepolitiska kommitténs betänkande har det blivit en försvagning på denna punkt. För mig var ett av de värdefullaste inslagen i betänkandet att stödet till de stora barnfamiljerna skulle accelerera i den meningen att bidraget skulle bli större per barn räknat. Jag anser fortfarande att det är en väsentlig målsättning att på detta vis försöka förbättra förhållandena för dem som har det sämst. Om jag disponerade ytterligare 180 miljoner kronor tror jag därför nästan att jag i dagens läge skulle vilja använda dem till att ytterligare förbättra stödet för dem som har det värst, d. v. s. de stora familjerna med de låga inkomsterna. Därmed är inte sagt att det allmännna barnbidraget inte skall följa med i utvecklingen. Vi kan inte låta en förmån urgröpas av penningvärdeförsämring och sådant. Men kan vi göra någonting åt den saken just nu? Jag är för egen del rätt övertygad om att det fortfarande finns hål att fylla och behov att täcka inom det differentierade stödets ram, innan en höjning av det generella barnbidraget bör övervägas.
Herr talman! Fru Ekendahl sade att majoriteten i andra lagutskottet genom sitt utlåtande står bakom propositionen. I verkligheten står hela utskottet bakom propositionen och dess innebörd; reservationen utgör bara ett tillägg beträffande barnbidraget. När fru Ekendahl betecknade förslaget om höjning av barnbidraget som överbudspolitik från mittenpartiernas sida är det väl att ta till överord. Förslaget innebär, som jag sade tidigare, i stort sett bara att barnbidragets köpkraft återställes till 1965 års nivå; det kan inte bli många kronor över. Och för att möjliggöra detta framlade vi vid riksdagens början ett budgetförslag som fru Ekendahl här varit med om att avslå. Beträffande det särskilda yttrandet vill jag erinra om att vi inom centerpartiet tidigare väckt motioner av den innebörden att barnbidragen och de andra förmånerna bör indexregleras, och därför har vi även i det här sammanhanget velat markera detta.

Herr talman! Fru Ekendahl var bekymrad över var vi skulle ta pengarna för genomförande av det förslag vi framlagt, men som hon själv nämnde har folkpartiet anvisat en väg för att täcka de ökade kostnaderna för förslagets genomförande. Det innebär att om pengar saknas kan inte felet vara folkpartiets utan riksdagens, som har avslagit detta enligt vår egen mening välmotiverade förslag. Om riksdagen i stället hade bifallit förslaget, hade det funnits utrymme för den kostnadsökning som följer med vårt förslag i reservationen.
Herr talman! Fru Ekendahl sade att vi alla har varit med om att fastställa det utrymme i budgeten som vi har att röra oss inom när vi framlägger våra förslag. Nej, fru Ekendahl, vi har inte alla varit med om att fastställa det utrymmet. Centern och folkpartiet röstade för sitt förslag om en ökad beskattning för att ge utrymme för en höjning av barnbidraget. Kan man kalla det för ett överbud att försöka återföra barnbidragets köpkraft till vad det hade den 1 juli 1965, när den senaste höjningen genomfördes? Det är regeringen som måste axla ansvaret för att förutsättningarna för reformens genomförande i denna del inte finns. Oppositionen bör väl ha rätt att följa upp sin politik och hävda sin mening ända till vårriksdagens sista dag. Något annat är orimligt. Regeringen får ta ansvaret för sin politik och oppositionen för sin. Menar fru Ekendahl att under de första dagarna och veckorna av riksdagen har oppositionen möjlighet att agera, därför att regeringen och regeringspartiet då ännu inte har hunnit säga nej till oppositionens förslag och finansieringsmöjligheterna för dem? Men sedan regeringspartiet undan för undan eliminerat finansieringsgrunden så skulle oppositionens möjligheter att föra fram sin mening och sin politik krympa i samma mån. Det kan ju inte vara ett rimligt sätt att arbeta på för en riksdag och ett parti!

Herr talman! På något förunderligt sätt har regeringens bostadspolitik i sig inbyggd en enastående förmåga att skapa problem. Är (det inte det ena, så är det det andra. Ett år finns det ingen arbetskraft, ett annat år finns det inga pengar. I dag byggs det förvisso en hel del, men när husen står färdiga är hyrorna i de nya lägenheterna för höga. Inrikesministern gör vad han kan för att påminna oss om att det byggs många lägenheter här i landet. Vi har länge byggt mycket — åtminstone i jämförelse med andra länder — men ändå vill väl inrikesministern inte göra gällande att en bostadsministers tillvaro är problemfri. Det kan inte vara någon avundsvärd uppgift att vara bostadsminister i dagens svenska regering. Jag behöver bara erinra om regeringens olika krumbuktande i hyresfrågorna i fjol. Av självbevarelsedrift borde han väl någon gång söka komma fram till en politik som håller och som i sig inte rymmer förmågan att skapa nya problem. Vi har från vårt håll år efter år påtalat de felaktiga greppen och hänvisat till åtgärder, som om de hade vidtagits i tid hade räddat oss från dagens situation. Man måste förr eller senare komma fram till en marknadsanpassad hushållning även inom bostadssektorn, såsom fröken Ljungberg för en stund sedan framhöll. I dag får vi höra detta även från andra håll. Ordföranden i Hyresgästernas riksförbund, Erik Svensson, diskuterade för någon månad sedan vid en SABO-konferens de högre hyrorna och kom därvid in på utrymmesstandardens och lägenhetsstorlekarnas kostnadsfördyrande funktion. Han sade då bl.a. följande: »Det är uppenbart att bovarna får sökas på annat håll och det är inte svårt att finna dem. En helt dominerande del av byggnadskostnadsoch hyreshöjningarna går tillbaka på beslut av stat och kommun samt en dålig administration av dessa beslut.» När jag i dag har lyssnat på debatten om de höga hyrorna har jag erinrat mig de gamla orden om att man ingenting lärt och ingenting glömt. Detta sades förvisso om fransmän på 1700-talet, men det skulle kunna gälla också dagens ansvariga bostadspolitiker. Skall vi politiker börja diskutera vad som skall göras i den nya och svåra situa tionen, är jag rädd för att vi kommer ur askan i elden. Det är inte en uppgift för politiker, vare sig för rikspolitiker eller för kommunalpolitiker, att komma till rätta med kostnadsproblem. Vi kan helt enkelt inte göra det. Vi skall i stället skapa de lagliga förutsättningarna för en sund bostadsbyggnadspolitik under fri konkurrens, men vi skall överlåta åt byggherrar och byggindustri att lösa kostnadsproblemen. De är de enda som kan lösa dessa problem, och de byggherrar som inte kan göra det får stå där med sina dyra lägenheter. Mcn vad finns det då att göra, ärade kammarledamöter? Det finns bara en enda sak att göra, och den tvingas man förr eller senare till vare sig man vill eller inte, nämligen att helt enkelt sänka hyrorna i nyproduktionen. Det är den självklara rekommendationen, och jag är övertygad om att alla byggherrar då får sina lägenheter uthyrda. Vi har ju åtminstone ännu ingen lag som förbjuder sänkning av hyrorna. Förvisso finns det en lag som stadgar, att man inte får höja hyrorna i gamla, billiga, välbelägna och åtråvärda lägenheter, men den skall vi inte tala om i dag utan först om en vecka. När man har byggt för dyrt, så att människorna inte har råd att bo i lägenheterna fastän de önskar en bostad, återstår bara denna radikala lösning, ty vi skall väl inte bygga bostäder för att sedan låta dem stå tomma. Vi måste vara medvetna om att det senaste halvårets höga hyror med tanke på de långa projekteringstiderna kommer att gälla ytterligare både ett och två år. Skulle det nu från departementet och bostadsstyrelsen utgå några generella dekret, som påbjuder den ena eller den andra lösningen, skulle bara den ena villan bli större än den andra. I remissdebatten tillät jag mig påtala ett system, som jag kallade det låsta rummets mysterium. En kommunal bostadsstiftelse låste igen och plomberade ett rum och sänkte därefter hyran för lägenheten. Det var inte min mening att göra reklam för denna metod att rabattera hyran, herr talman, utan snarare att brännmärka den. Varför i all rimlighets namn kan man inte sänka hyran från 540 till 470 kronor i månaden — det var dessa belopp det gällde i eskilstunafallet — och låta hyresgästen disponera rummet? Det mår både rummet, hyresgästen och fastighetsägaren bättre av. — Jag skulle inte ha tagit upp saken i dag igen, om jag inte i pressen hade sett att oskicket att på detta sätt låsa igen ett rum hade spritt sig. Jag frågar inrikesministern: Anser inrikesministern att det är förenligt med en social bostadspolitik att förfara så? En god sak för framtiden har vunnits i den nya situationen — flera talare har redan. varit inne på detta — genom att alla byggherrar, alltså även de som kallas allmännyttiga, nu handgripligen blivit kostnadsmedvetna. Man har börjat kostnadsjakten. Det största felet med den hittills förda politiken har varit att alltför många inte har allvarligt övervägt de ekonomiska konsekvenserna. Parollen från statsmakterna har lytt: Bygg till varje pris! De s.k. överkostnaderna har man föga bekymrat sig om. Vilken roll de för olika typer av byggherrar varierande lånegränserna spelat för utvecklingen går väl inte att helt klarlägga. Uppenbart är emellertid att det inte skapats förutsättningar för en sund konkurrens och att de olika lånegränserna får räknas till drivkrafterna bakom det låtgåsystem som ibland lagts till grund för vissa allmännyttiga företags handlande. I reservationen 8 b till statsutskottets utlåtande nr 100, som fröken Ljungberg pläderat för, yrkar högerpartiets representanter på att dessa orättvisor skall elimineras och att det skall fastställas en enhetlig lånegräns, 90 procent. Herr talman! Den nya debatten om de höga hyrorna kommer tyvärr att få flera låt mig säga sekundära verkning ar. Redan har försports att det kommer att bli svårt att bygga småhus — man säger att de kommer att bli för dyra. I Järfälla kommun strax norr om Stockholm har ett stort småhusområde — den s.k. Viksjöstaden — planerats. Såvitt jag har kunnat finna är det ett fint jobb som gjorts. Man räknar med att kunna få fram egnahem med en hyra på 70 kronor per m?, och det gör för en bostad på 90 m? cirka 3 600 kronor om året — ett i Storstockholm konkurrenskraftigt pris. Men i dagens situation är det krafter i gång för att i stället bygga höghus inom detta område. Jag tror det vore olyckligt om dessa krafter på ett eller annat sätt skulle lyckas i sitt uppsåt. Småhus måste finnas även i storstadsregionerna, och man får absolut inte ta effektivitet och ekonomi till intäkt för att slå ut detta inslag ur vår bostadsmarknad. När man hör herr Bergman redogöra för sin negativa inställning till småhusbyggandet och hans tal om egnahemsromantiker blir man beklämd. Ute i landet sitter kanske inte småhusbyggandet så trångt, men här i stockholmsregionen gör det det, och värre blir det om utvecklingen får fortsätta. Jag vill, herr talman, ställa ytterligare en fråga till inrikesministern. Vi måste komma ihåg, när vi talar om bostadspolitik, att det är de unga i storstadsregionerna — och då kanske främst i stockholmsregionen — som får sitta emellan. På något sätt måste vi lyckas bygga bostäder som ungdomen får råd att hyra. Bara på några år ökar ungdomskullarna ute i Stockholms län rent otroligt. Unga familjer erbjuds nu lägenheter till hyror på mellan 8 000 och 9 000 kronor om året — hyror som de inte kan klara. Och tar en ung familj ändå en sådan lägenhet, så blir den — det inser var och en lätt — ekonomiskt livegen. Vi måste alltså framför allt inrikta oss på att bygga så att ungdomarna har råd att bo i lägenheterna. På grund av den allmänna bostadsbristen kan ungdomarna inte i samma utsträckning som förr bo hemma hos sina föräldrar. Det visar sig ofta att de ungdomar som söker sig till gatorna är så trångbodda hemma att de inte ens har en stol att sitta på. De ungdomstragedier som följer i bostadsbristens spår är oräkneliga. Unga familjer måste tränga ihop sig med föräldrar och släktingar. Deras barn måste lämnas bort för att ingen plats finns för dem i den överbefolkade lägenheten. Ja, det händer att tre generationer får samsas om utrymmet. Vad det får för följder kan man lätt räkna ut: förtvivlan, depressioner och neuroser. Det är dystra fakta, som alla känner till. Nu kommer min fråga, herr talman: Har inrikesministern något konkret förslag när det gäller att lösa storstadsungdomens bostadsproblem?